Herr talman! För knappt två år sedan försökte vi från borgerligt håll förhindra ett utvidgande av omsättningsskatten på värdepapper till att även omfatta penningoch obligationsmarknaden. Därvidlag hade vi stöd av praktiskt taget alla remissinstanser utom LO och första AP-fondstyrelsen. Mot den nya skatten var bl.a. riksbanken och riksgäldskontoret. Nu föreslår regeringen som bekant i propositionen att denna del av omsättningsskatten på värdepapper skall avskaffas, och därför är det knappast meningsfullt att nu upprepa alla tidigare argument mot skatten. Man kan blott konstatera att verkligheten blivit annorlunda än vad lagstiftarna tänkt sig och nu glädjas åt att skatten på penningoch obligationsmarknaden försvinner till fromma för en betydelsefull marknad inom svenskt näringsliv. I propositionen aviseras därjämte en halvering av aktieomsen fr.o.m. den 1 januari 1991. Detta är enligt vår mening en, i ordets verkliga bemärkelse, halvmesyr. Man har onekligen anledning att fundera över varför regeringen inte tagit steget fullt ut och dels slopat skatten helt, dels gjort det omgående. Uppenbarligen måste man vara medveten om att ett slopande kommer att tvingas fram av omständigheterna och att skadeverkningarna blir större ju längre det dröjer. I propositionen talas det också varmt för att de svenska reglerna på kapitalmarknadsområdet bör harmoniseras med EG:s, vars länder går mot slopande av indirekta skatter på omsättningen av värdepapper. Man understryker också betydelsen av Stockholms fondbörs roll som en likvid marknadsplats för svenska aktier. Tidigare åberopade fördelningspolitiska skäl för aktieomsättningsskatten är i dagsläget inte särskilt relevanta, eftersom beskattningen av kapital föreslås kraftigt öka i det nya skatteförslaget. Det återstår alltså samhällsekonomiska skäl för att inte låta aktieomsen följa avvecklingen av de andra omsättningsskatterna. Några sådana skäl åberopas inte i propositionen men väl i skatteutskottets majoritetsskrivning, där det heter att riksrevisionsverket beräknar att omsättningsskatten på aktier m.m. uppgår till drygt 5 miljarder kronor för kommande budgetår. Detta anser utskottet skulle utgöra alltför stora påfrestningar på samhällsekonomin. För mig förefaller detta påstående inte särskilt trovärdigt. Uppenbarligen har man inte räknat med de andra skatteminskningar för staten som omsättningsskatten medför. Aktiefrämjandet skrev däremot i september förra året att statens intäkter sjunker genom omsättningsskatten och beräknar förlusten för statskassan för 1989 till ca 800 milj.kr. Vad som för en del kanske betyder mer är att nuvarande vice statsministern och dåvarande budgetministern Odd Engström vid en konferens för två månader sedan tillstod att staten förlorar på skatten. ”Vi går ett par hundra miljoner back på skatten”, yttrade statsrådet bl.a., enligt pressreferaten. I juni 1989 tillsatte dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt en enmansutredare, som fick ett knappt år på sig att komma med förslag om eventuella ändringar i omsättningsskatten. Varken när aktieomsen infördes 1984 eller när den fördubblades 1986 föregicks propositionerna av någon utredning. Det hade naturligtvis varit bättre att först utreda frågan och därefter fundera om någon proposition var motiverad, och inte, som nu, göra utredningen flera år efteråt. Utredaren har inte utnyttjat sin möjlighet att med förtur behandla vissa frågor. Detta är beklagligt, eftersom såväl internationella, fördelningspolitiska och tydligen även samhällsekonomiska skäl talar för en snabb och total avveckling. Inte minst valutaregleringens avskaffande har underlättat för svenska placerare att handla med svenska aktier på utlandsbörser — något som de förvisso också gör i accelererande takt, eftersom transaktionskostnaderna där är avsevärt mycket lägre. LO, som ursprungligen var den store tillskyndaren av skatten, förefaller nu ha svängt, eftersom en enig styrelse för Stockholms fondbörs, dvs. inkl. LO:s styrelserepresentant, i höstas krävde att omsättningsskatten snarast skulle avskaffas. Huvudmotivet var att aktiehandeln i stor utsträckning flyttar utomlands. 1986 var omsättningen av svenska aktier på Stockholms fondbörs 141 miljarder kronor, medan svenska aktier på utländska börser handlades för 20 miljarder. 1989 hade omsättningen i Stockholm gått ner till 108 miljarder och utomlands gått upp till 75 miljarder. Realt är nedgången på Stockholms fondbörs 50 96. Siffrorna är talande och skrämmande. Det är betydligt svårare att vinna tillbaka marknadsandelar än att förlora dem, vilket nu sker i snabbt tempo. ”Skattens skadeverkningar utvecklas just nu mycket snabbt”, skrev Aktiefrämjandet i höstas, och tyvärr skymtar ingen ljusning så länge skatten på aktiehandeln är kvar. Därför bör den snarast avskaffas. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Knut Wachtmeister brukar gå grundligt till väga när han debatterar frågor av det här slaget i kammaren, och han har gjort så i dag också. Därför finns det ingen anledning för mig att upprepa alla de olika argumenten. Låt mig möjligen ta ett litet annorlunda grepp på denna fråga. Jag brukar ogilla — och jag har gett uttryck för detta — de starkt förenklade debatter som har sin upprinnelse i de borgerliga regeringsåren, men jag har vid något tillfälle tillåtit mig att försöka ge en annorlunda bild av dessa regeringsår. Det var en tid när ett mycket hårt restaureringsoch renoveringsarbete företogs i syfte att återställa vitala funktioner efter oljekris, strukturoch kostnadskriser för svenskt näringsliv. Det var kriser som får dagens krismiljö att framstå som rena Sörgårdsidyllen. Dagens debatt rör ett sådant område, nämligen penningoch aktiemarknaden, där ett omfattande restaureringsarbete företogs. Skälen till detta är också uppenbara. En väl fungerande penningoch aktiemarknad är ett villkor i en marknadsekonomi. Den behövs för att trygga näringslivets behov av riskkapital. Aktiebolagsformen och fondbörsen gör det möjligt att på ett effektivt sätt sprida företagandets ägande och risker, att värdera företag och förse näringslivet med riskvilligt kapital. Riskkapitalet behövs för produktionshöjande investeringar, som ger ekonomisk tillväxt och utrymme för reallöneökningar. Aktiemarknaden fungerar också som den urvalsmekanism som genom känslighet för effektivitet och framgång för företagen styr kapitalströmmarna och sätter rätt pris på olika företag. Det är en marknad som är känslig för störningar. På 70-talet fungerade denna marknad mycket dåligt. Aktiekurserna stod i ett absolut bottenläge. Drastiskt kan man uttrycka det så att svenska företag var till salu för en spottstyver. Det blev en förstahandsuppgift för krisårens borgerliga regeringar att ändra på detta. Man nådde också framgång i detta arbete. Man gjorde det genom ett brett upplagt arbete för att skapa nya förutsättningar för svensk företagsamhet. Det är bara att notera, herr talman, att aktiemarknaden åter fungerade när socialdemokraterna kom tillbaka 1982. Även på detta viktiga område, som på så många andra områden, var saneringsarbetet utfört. Jag minns detta alldeles speciellt väl, därför att ett antal socialdemokratiska statsråd i yran efter valsegern 1982 genom vårdslösa uttalanden lyckades få aktiemarknaden att formligen hoppa kråka. Jag minns det, därför att mitt första framträdande i riksdagens talarstol inte blev det klassiska jungfrutalet, utan en fråga till finansminister Kjell Olof Feldt om aktievinstbeskattningen, just med syftet att återställa lugnet på börsen. På den vägen har det sedan varit. Otaliga är de tillfällen då jag har haft anledning att från denna talarstol uttrycka oro över den totala okänsligheten för aktiemarknaden hos socialdemokraterna. Herr talman! I dag är vi framme vid vägs ände, åtminstone då det gäller värdepapper på den s.k. penningoch obligationsmarknaden. Under buller och bång infördes våren 1987 den s.k. valpskatten. Socialdemokraterna nonchalerade totalt våra och branschens invändningar. Att hushåll och småföretag skulle komma att betala skatten betydde intet. ”Valparna” skulle klämmas åt, förklarade LO-ordföranden med yviga politiska gester. Priset för denna politiska gest har varit högt. Handeln har flyttat ut. Hushåll och småföretag har fått betala skatten. Det är en klen tröst att det uppenbarligen nu är en lönande affär att avskaffa skatten. En bestående skada har åstadkommits och kan inte repareras på lång tid. Omsättningsskatten på aktier har medfört att ca 40 90 av den svenska omsättningen på aktiemarknaden har överförts till utländska börser med lägre transaktionskostnader. Denna trend beräknas fortsätta när det gäller storföretagens aktier. Omsättningsskatten på aktiemarknaden har effektivt undergrävt de goda möjligheter som Sverige annars skulle haft att utvecklas till ett centrum för värdepappershandel och som exportör av finansiella tjänster. Sverige hade då skatten infördes ett betydande kunskapskapital för datoriserade handelssystem och nya organisationsformer. Oberoende bedömare är entydigt negativa till omsättningsskatten. I utlandet ler man belåtet åt vår enfald. Man tackar och tar emot. Börsstyrelsen yrkar enhälligt på ett avskaffande av skatten, inkl. LO-representanten, som Knut Wachtmeister sade. Så kan det gå när inte haspen är på. Regeringen har nu aviserat att förslag kommer om en halvering av skatten fr.o.m. den 1 januari 1991. Att behålla halva skatten i ett läge där riskerna för en lågkonjunktur ökar är varken mer eller mindre än ett hasardspel med välståndsbildande krafter. Från folkpartiets sida menar vi att skatten bör avskaffas helt från detta datum. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 3.

Herr talman! Frågan om omsättningsskatten och värdepappersskatten, som vi talar om i detta betänkande, har historiskt sett varit ett av paradexemplen på socialdemokratiska politiska paradoxer. Det vill inte säga litet. Ambitionen med detta, sade man såväl när man införde omsättningsskatten på aktier som när man införde värdepappersskatten på penningmarknaden, var att dessa skatter skulle angripa problem och symptom som fanns i en aktiv aktieoch penningmarknad. Det hade fördelningspolitiska effekter. Det skulle ha statsfinansiella effekter etc. Men vi vet nu, med facit i hand, efter de år vi har upplevt de olika skat terna, att de inte har fått vare sig fördelningspolitiska eller ens statsfinansiella effekter. Det redovisades bra av en tidigare talare, att den faktiska statsfinansiella effekten av omsättningsskatten och värdepappersskatten är att de går med förlust för samhället. För att ta något exempel beror detta på att en minskad reavinstbeskattning uteblivit. Fördelningspolitiskt vet vi också att den här typen av skatt alltid drabbar de små, och den drabbar alltid i första hand de små aktiespararna. Därför återstår, herr talman, att motivet för de olika skatterna egentligen från början varit ett politiskt propagandajippo från socialdemokraternas sida för att lugna stämningar i rörelsen. Men det som är allvarligt är att vi nu, med den nedgång av omsättningen som vi har sett både på penningmarknaden och på aktiemarknaden, har fått ytterligare en hemlagad krissituation, i det här fallet på aktieoch penningmarknaden. Herr talman! Jag och centerpartiet hälsar med tillfredsställelse att det nu läggs fram förslag om avveckling av värdepappersskatten på penningoch obligationsmarknaden. Det är inte en dag för tidigt. Det som är beklagligt är att man i detta betänkande enbart aviserar att återkomma med en halvering av omsättningsskatten på aktier. Vi vet att det vore väl värt att även fatta beslut om att avveckla omsättningsskatten på aktier, av samma skäl som för penningmarknaden, nämligen att omsättningen har minskats dramatiskt. Cirka tre fjärdedelar av handeln med svenska fria aktier sker nu utomlands, och den mest betydande delen av denna handel sker på Londonbörsen eller inom SIAK. Knut Wachtmeister redovisade alarmerande siffror tidigare, men faktum är att utvecklingen är oerhört dramatisk. De siffror som redovisades tidigare, totalt för handeln med svenska aktier utomlands, är nu ännu värre. Jag skulle vilja säga att bara handeln på Londonmarknaden i dag motsvarar 60 miljarder. På New York-börsen handlar det om 15—16 miljarder kronor. På övriga börser ute i världen handlar det om 5—6 miljarder kronor. Det handlas alltså med uppemot 80 20 av de svenska fria aktierna på utländska börser i dag. Detta, herr talman, är om något alarmerande. Från 1986, då omsättningsskatten på aktier fördubblades, har vi haft en utveckling av handeln på utlandsmarknaden från 15 till 80-85 miljarder. Ser man till den reala utvecklingen och relationen till kursuppgången på börsen, har det reala indexet för svenska aktier på den svenska marknaden nästan halverats. I detta ligger andra problem också, nämligen att antalet svenska företag som är föremål för en fungerande aktiehandel håller på att bli färre och färre. Skall man titta på A1 och A2-listorna begränsat, handlar det faktiskt om en dryg handfull eller, om man tar i riktigt, ett tjugotal börsföretag som vi i dag kan tala om i samband med en fungerande handel. Detta, herr talman, mot bakgrund av att vi har en mycket livlig aktiemarknad internationellt sett. Herr talman! Det finns mycket att säga om detta. Men det är bekymmersamt att regeringen inte haft mod att lägga fram förslag om en avveckling även av omsättningsskatten på aktier från den 15 april. Skall man spekulera i vad skälet till detta kan vara, har jag redan sagt att det kan vara så att det politiska propagandajippot skall fortsätta ett tag till, och att svensk aktiemarknad skall fortsätta att sova sin Törnrosasömn och ligga i dvala samtidigt som handeln med svenska aktier fortsätter att gå utomlands. Men det kan också finnas andra motiv. Jag tänkte att jag skulle ställa två frågor till socialdemokraternas företrädare i den här debatten. Eftersom utskottsmajoriteten i betänkandet hänvisar till att omsättningen på penningmarknaden nu är sådan att ”problem som lett till en värdepappersskatt på penningoch obligationsmarknaden har emellertid numera minskat eller försvunnit”. Jag må säga att det är ett moget konstaterande och övervägande, när penningmarknaden sedan valpskatten infördes har minskat med 90 26. Det är ett moget övervägande. Då kommer fråga 1: Vilka är de problem som ännu inte minskat eller försvunnit vad avser aktiemarknaden, som motiverar att omsättningsskatten skall få fortsätta i ett drygt halvår till? Är det omsättningen som skall ner ytterligare, är det utlandshandeln som skall öka ytterligare eller vad är det som socialdemokraterna ser framför sig? I samband med fråga 2 kan jag inte låta bli att även ställa frågan till folkpartiets företrädare Kjell Johansson: Är motivet för att skjuta på avvecklingen av omsättningsskatten att socialdemokraterna med någon majoritet planerar att införa en moms eller mervärdeskatt på finansiella tjänster? Aviseringen att den s.k. Malmgrenska utredningen skall bli klar i maj kan vara ett sammanträffande som innebär att sådana planer finns. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som centern står bakom.

Herr talman! Alla är intresserade av att prata om skatter och hur orättvist de kan slå. Det kan gälla marginaleffekterna på arbetsinkomster, orättvisa indirekta skatter eller nolltaxerande miljonärer. Men dagens debatt rör inte de mångas vardagliga skatteproblem, utan den rör frågor som de flesta skattskyldiga faktiskt står ganska främmande inför. Betänkandet handlar ju inte om så prosaiska ting som moms på mat utan om omsättningsskatt på finansiella operationer. Här har sagts att skatt på finansiella transaktioner och aktiehandel skadar den ekonomiska tillväxten. Det är naturligtvis sant i den meningen att aktieomsen inte är någon stimulans för börsaktiviteter. Jag har aldrig träffat någon som har hävdat det. Men vi vet alla att de som under 1980-talat har handlat med aktier och andra värdepapper generellt sett har handlat mycket klokt, om deras avsikt har varit att bygga upp en ansenlig privatförmögenhet. Vi vet också alla att börsvärdena och aktieutdelningen har stigit mycket snabbare än lönerna. Det har vidimerats av finansutskottets ordförande Anna-Greta Leijon för bara någon timme sedan. Vi vet vidare alla att realräntan har varit mycket bättre för aktier jämfört med sparbanksboken. På min bank hemma i Uddevalla var man betänksam över att jag envisades med att sätta in pengar på bankkonto. Det gjorde jag av principiella skäl. Vi vet alltså hur det har varit. Dessa fakta bestrider ingen. Det var med anledning av den här fonden som uttrycket finansvalpar myntades. Det var för att dämpa den börsyra som rådde som aktieoms och s.k. valpskatt infördes. Varför ville man då dämpa de finansiella aktiviteterna? Var det för att samhälleliga resurser användes fel, eller var det för att man trodde att det var stötande för löntagare i allmänhet och låginkomsttagare i synnerhet att se på när en liten grupp dubblerade sin förmögenhet och inkomst samtidigt som de själva tappade reallön? Var det därför att man insåg att det här var inflationsdrivande? Jag tror att skälen var ungefär dessa och att man gjorde en riktig bedömning när denna skatt infördes. Det är sant att andra åtgärder hade varit bättre. Men den här åtgärden var dock något, och något är bättre än ingenting. Bättre hade naturligtvis varit att genomföra en grundläggande skattereform med en rimlig fördelningspolitisk effekt. Nu skall vi snart fatta beslut om en skattereform. Vi anser alla att det finns behov av en sådan. Grundläggande för oss i vpk är sänkt skatt på arbetsinkomster och höjd skatt på kapital. Den av regeringen förordade omläggningen kommer att skärpa kapitalbeskattningen. Vi i vpk menar dock att den inte gör det tillräckligt mycket. I diskussionerna kring skattereformen har man pekat på många möjligheter att göra det. I vår reservation har vi pekat på möjligheten av skärpt reavinstbeskattning, minskade avdragsmöjligheter, större breddningar och en mer enhetlig kapitalbeskattning. I den lagrådsremiss som föreligger har man faktiskt försämrat de progressiva delarna i kapitalbeskattningen. Man har mildrat på ränteavdragstak samt infört en del asymmetrier och luckor i skatteförslaget. Det gör att skattesatserna inte längre är enhetliga på kapitalsidan. En annan möjlighet hade varit att införa en real kapitalbeskattning i linje med den utredning som förelåg om inflationskorrigerad inkomstbeskattning. Den möjligheten har man inte tagit utan i stället valt att framlägga förslag om att ta bort den s.k. valpskatten och förutskicka att aktieomsättningsskatten skall halveras. Vad så gäller penningmarknaden erkänner man i propositionen att minskningen på penningmarknaden inte har något rakt samband med omsättningsskatten. Minskningen är nämligen en internationell trend och går att belägga i alla västeuropeiska länder. I Sverige förstärks naturligtvis minskningen av att staten inte längre har ett så stort budgetunderskott. I det renoveringsarbete som Kjell Johansson talade om fanns också vissa destruktiva tendenser, t.ex. det stora budgetunderskottet, som blåste upp penningmarknaden. När efterfrågan på pengar ökade, då ökade också omsättningen, varpå räntorna höjdes. Det finns alltså naturliga förklaringar till den minskade omsättningen på penningmarknaden. Låt oss se på aktiebeskattningen rent generellt och fråga oss om beskattningen är mild eller hård. Jag anser att nuvarande regler ger möjligheter till en mycket mild beskattning av aktier och stora manipulationer. I november 1988 fick vi i skatteutskottet veta att riksskatteverket hade redovisat aktieförsäljningar för 1 miljard kronor, vilka gav en vinst på 900 milj.kr. Den skattepliktiga vinsten blev 300 milj.kr., och av den kvittades 285 milj.kr. bort. Kvar till beskattning blev alltså 15 milj.kr., ett belopp som sedan kvittades bort mot förluster på korttidsinnehav och andra värdepapper. Kvar att beskatta av denna miljard blev alltså summa summarum 0 kr. Detta skattesystem finns i sina grunder fortfarande kvar. Det var mot den bakgrunden som omsättningsskatt på aktieinnehav infördes. Man ville i varje fall få något av den stora värdestegringen. Vi i vpk ser omsättningsskatten som ett fördelningspolitiskt instrument. Förvisso finns det behov av en fungerande penningmarknad. Den behövs för bl.a. investeringar i produktiv tillverkning, för bostadsbyggande osv. De fördelningspolitiska instrumenten måste utformas så att fördelningspolitiska ambitioner står i samklang med en god ekonomisk tillväxt. Visst är detta sant. Men här kommer ett problem in i bilden, nämligen att regeringen har drivit en så långtgående avreglering på kreditmarknaden och slopat valutaregleringen att det har blivit svårare att använda detta instrument. Det är alltså en följd av regeringens avregleringar. Herr talman! Jag ber att få anmäla att jag något drar över den anmälda taletiden med tanke på vad jag har hört i debatten och vill säga. I motiven för att avskaffa omsättningsskatten sägs att den relativa omsättningen på aktier nu inte ökar lika snabbt som förr. Ökningen kan t.o.m. vara något mindre än under den värsta festen på 1980-talet. Det är sant att det är så, men alla begriper att det inte är någon naturlag som gör att den svenska börsen vare sig kan eller bör slå världsrekord i aktieomsättning varje år. Vi har haft världsrekordet under en stor del av 1980-talet. Vi vet att en dålig börsdag 1990 motsvarar en normal börsdag innan denna börsyra startade. Jag kan förstå att vissa saknar den här karusellen. Det var fester som gav miljontals kronor åt några, men det var också skandaler och krascher i mängd. Jag tänker exempelvis på krascherna för Consafe och Fermenta. Vi hade helt nyligen spekulationerna och riktade aktieemissioner kring UV Shipping där ett fåtal aktörer berikade sig på de mångas bekostnad. Staten var med om att konstruera detta. Den här karusellen har inte stannat av. I dag har vi exempelvis turerna kring Björn Borgs affärsimperium. Vi kan ofta läsa om internutredningar kring insideraffärer. Ryktet om börsens död som ett nöjesfält för vissa är betydligt överdrivet. Det kan sägas att vad jag här räknat upp är vissa ytterligheter och att avsteg från det sunda hittas överallt. Det är förvisso sant, men låt oss som exempel slumpmässigt ta Norra löntagarfonden som vi i vanliga fall inte anser vara spekulativ. I bokslutet för 1989 kan fonden visa upp en realisationsvinst på 295 milj.kr. mot 154 milj.kr. 1988. Det är väl inte så illa. Omsättningen på denna fond var vida högre 1985 än 1989. Men trots den lägre omsättningen detta senare år blev vinsten större än 1985. Omsättning och vinst är faktiskt inte samma sak. Jag kan som aktör på börsen omsätta mycket pengar där men ändå förlora. Omsättningen är i sig inget rimligt mått på hur börsvärdena eller vinsterna utvecklas. Vi som brukar tala om index tar ofta fram något från tidigt 80-tal för att få fram något 1 000 i index. Men det var innan vi hade dessa transaktionsskatter. Index har från december 1986 till december 1989 stigit från 100 till 180. 85 Zo på tre år är väl inte så illa. Det är mycket bättre än räntan på mina bankböcker. Generalindex för 1989 ligger på 24,5 20. En sådan ränta är väl inte så illa på ett år? Några debattörer har sagt att många företag flyttar utomlands. Vilka är orsakerna till det och vad blir verkan? Nordfonden skrev i sin årsberättelse att valutaregleringens avskaffande ledde till att den svenska marknaden under året dränerats på 28 miljarder i form av utländska aktieköp. Ja, vad var det man skrev? Var det valutaregleringens avskaffande eller var det aktiemomsen som ledde till denna dränering? För att tala i en liknelse: Det är svårt att klippa ullen av fåren, när man släpper ut dem i skogen. Visst är det så. Vi kan tänka oss återigen att pröva fördelningspolitiska instrument, att införa moms på finansiella tjänster, att göra reavinstbeskattningen mera effektiv eller vidta andra åtgärder. Då kan vi ta upp det här med transaktionsskatterna, men först då, och så resonerade SAP så sent som förra våren. Då sade man: Låt oss avvakta till dess skattereformen har börjat fungera. Men nu konverterar man och går med på borgerlighetens krav. Avslutningsvis vill jag säga: Att nu avskaffa valpskatten, att lätta beskattningen på kapitalsidan, i ett läge med krav på åstramning för löntagare, krav på att de skall hålla igen, kommer att uppfattas som stötande. Politik handlar också om ett inte oväsentligt mått av psykologi. Så jag menar att propositionen bör avslås. Herr talman! Jag vill yrka bifall till vpk:s reservationer. Vpk:s andra reservation innehåller också krav på ökat skatteuttag. Men, vill jag mena, ett ökat skatteuttag förutsätter att man återinför vissa restriktioner för den internationella valutahandeln och de internationella transaktionerna.

Herr talman! Jag kan hålla med Lars Bäckström om att den utveckling som vi har sett på aktiemarknaden under ett antal år inte har varit en naturlig utveckling. Kursutvecklingen har varit onaturlig, men det finns en förklaring till det, och jag nämnde den faktiskt i mitt huvudanförande. Förklaringen är ju den att aktiekurserna var neddrivna i absolut bottenläge. Uppgången startade från praktiskt taget ingenting. Svenska företag var till salu för närmast en spottstyver under 70-talet, mycket beroende på kriser och det läge som vi befann oss i och som sedan har rättats till. Den utveckling som skett på aktiemarknaden är inte enbart av godo. Lars Bäckström säger då att det är ingen naturlag att vi alltid skall slå världsrekord. Nej, förvisso inte. Men den politik som vpk förespråkar, med en fördubbling av omsättningsskatten i dag, bäddar för nya världsrekord. Att inför en lågkonjunktur, som börjar skymta, höja transaktionsskatterna på detta sätt kommer ju att bädda för nya rekord. Det kommer att driva ner marknaden och riskerar att ge ett mycket mycket kraftigt kursfall i Sverige. Det är en fullständigt livsfarlig politik. När Lars Bäckström talar om fördelningspolitik, befarar jag att det är en politik som kommer att visa sig vara kolossalt ineffektiv. Det kommer inte att finnas någonting alls att fördela!

Herr talman! Med tanke på den grundsyn som Lars Bäckström och hans parti har måste jag erkänna att det finns en viss logik i hans resonemang, när han angriper vår kritik av omsättningsskatten och kommer in på frågan om valutaavregleringen. I det läge som vi befinner oss i, då vi har gjort en valutaavreglering men inte är beredda att ta konsekvenserna av en ökad interna tionell handel även med våra värdepapper, är det klart att det uppstår negativa effekter. Att index går upp påverkas självfallet också av den ökade utlandshandeln. Värdeindex på börsen är ju inte bara betingat av den handel som sker i Sverige. Framför allt är det så att genom att vi inte får en omsättning på aktier, uppstår det en inlåsningseffekt. Och får vi en sådan effekt, då visar det sig att de som sitter på stora aktieposter alltid klarar sig. Men de som har små aktieinnehav har sämre möjligheter att förflytta sig på aktiemarknaden. Dynamiken ligger i omsättning. Vad beträffar att den svenska börsen har gått upp ansluter jag mig till det mesta av det Kjell Johansson sade. Förutom det han nämnde har bl.a. stora institutionella placerare, å la löntagarfonderna, varit en starkt bidragande orsak till att vi fick haussen på den svenska börsen. Det är klart att vi har varit i ett skede där den svenska börsen har varit övervärderad i förhållande till hur svenskt näringsliv har sett ut, men det är ett annat problem.
Herr talman! Till Kjell Johansson vill jag säga att valutaregleringen är en grundbult för vpk. De förslag som vi har lagt fram skall ses i oupplösligt samband med en återinförd och skärpt valutareglering. Får vi inte den, blir våra förslag mycket svåra att hantera. Så det är korrekt att detta skall ses i ett sammanhang. Det kan ju vara så att vi inte vinner kammarens gehör för detta. Då får vi pröva andra metoder för att öka skatteuttaget på kapitalsidan. Det gäller då att ta bort en del asymmetrier som ligger i den lagrådsremiss som folkpartiet och socialdemokraterna står bakom, att vissa kapital skall beskattas mycket lägre än andra. Det gäller att ta bort en del luckor och möjligheter till kvittning. Vi får alltså gå andra vägar. Framför allt tror jag att vi då får gå åt hållet med en real kapitalbeskattning. Det är korrekt och viktigt. Kjell Johansson talade om att renoveringsarbetet utgick från de mycket låga kurserna på 70-talet. Jag vill säga att det var ett visst renoveringsarbete, men den verkliga boomen satte in 1982. Äras den som äras bör, må jag nog säga. 1982 var det inget renoveringsarbete, utan det var ett helt nytt börsbygge man konstruerade åt spekulanterna. Litet grand drog man in å andra sidan, men den verkliga boomen trädde in då. Om det är något kvar av min repliktid, vill jag bara erinra kammarens ledamöter om att för perioden 1980-1989 uppgick världsindex till 333. London hade 363, Bryssel 354, Tokyo 527, New York 228 och, som uttrycket lyder, lök på laxen: 1 144 i Stockholm! Det är mot den bakgrunden vi skall se omsättningsskatten. Hur var det då 1989? Index säger för världen 14 och för Sverige 24. Sverige ligger fortfarande långt över världsindex. Bryssel ligger lägre än Sverige, på 16. Tokyo ligger lägre än Sverige, på 22. New York ligger ungefär lika med Sverige, på 27. I och för sig är siffran för London 32, men London kan ju inte vara någon rikslikare för oss. Och det finns fortfarande transaktionsskatter kvar, t.o.m. på EG-marknaden — bl.a. i Västtyskland, om jag inte minns fel — så vi behöver inte skynda så fort. Vi bör göra de förändringar som kan bli nödvändiga på grund av att regeringen har forcerat fram avveckling av valutaregleringen. De förändringar som man då blir nödd och tvungen till skall göras i ett fördelningspolitiskt rimligt sammanhang. Att som nu lätta på beskattningen av kapital och säga åt löntagarna att godta lönestopp blir fördelningspolitiskt stötande.
Herr talman! Det är riktigt att aktieuppgången kom efter 1982. Grunden för att den då tog fart var ju att det städningsarbete som bestod i en ordentlig strukturomvandling av svenskt näringsliv i allt väsentligt var genomfört. Det hade ställts krav på företagen att allt dödkött skulle vara borta när man gick in med åtgärder. Det var effektiva produktionsapparater som fanns kvar, arbetslösheten hade hållits under kontroll, välutbildad arbetskraft fanns kvar i företagen, energikrisen var överbryggad, osv. Även aktiefondsparandet, som verkligen hade satt i gång intresset för aktiemarknaden och som även i viss mån i ett helt nödvändigt läge drev upp kurserna, var en bidragande orsak. Det var egentligen en ganska genialisk åtgärd. Det var i och för sig bara att tacka och ta emot. Det som i dag oroar mig, herr talman, är att Lars Bäckström driver en politik på detta område som innebär att vi i Sverige måste inta en isolationistisk hållning när det gäller ekonomin, att vi måste stänga våra gränser och att vi måste införa regleringar. Detta sker i en tid när alla kommunistiska stater är på väg att kasta detta system över bord, öppna sina gränser, etablera marknadsekonomi, osv. Snälla Lars Bäckström, inte hjälper det att bara ta bort ett k i partinamnet, häng med litet i politiken också!
Herr talman! Det är riktigt att det inte hjälper att ta bort en bokstav i partinamnet, det är politiken som räknas. Men, Kjell Johansson, det finns någonting mellan himmel och helvete. Det är detta som jag menar med att stå fast på jorden. Det finns någon linje mellan en nattväktarstat, total laissez-faire och den nyliberala ekonomiska politiken, som vissa liberala krafter står bakom. Jag är för frihandel. Men det betyder inte att jag anser att all svensk kontroll över den svenska ekonomiska politiken skall lämpas över bord. Enligt Kjell Johanssons resonemang skall vi i Sverige, när EG:s monetära valutaunion har blivit verklighet, omedelbart ansluta oss till den. Då finns det ju, som det står i Hamlet, ett system i galenskaperna. Men det skulle ju leda till att vi helt förlorade möjligheterna att bedriva en självständig fördelningspolitik i detta land. Fördelningspolitiken skulle då överlåtas till att bli föremål för de beslut som fattas inom EG:s monetära samarbete. Mellan himmel och helvete finns det en fast jord att stå på. Och den socialism som jag står för det är så att säga en utvecklad socialism. Den är inte densamma som diktaturstaternas planekonomi, utan den innehåller instrument från den semiplanekonomi som finns i framgångsrika länder som Japan, som har en långsiktig planering. I Japan har man förvisso haft en ganska rimlig kontroll över sin valutapolitik. Det finns en medelväg som inte är den tredje vägens politik, vilken bedrevs under 80-talet. Det är riktigt att folkpartiet lade grunden för den, men det var socialdemokraterna som fullföljde den med den äran. Men det finns rimliga möjligheter att bedriva en social ekonomisk tillväxtpolitik.

Herr talman! Skatteutskottet, som jag företräder, tillstyrker i detta betänkande regeringens förslag att den 15 april i år slopa omsättningsskatten på penningoch obligationsmarknaden i fråga om andra värdepapper än premieobligationer. Fondkommissionärernas omsättning för egen räkning av skattepliktiga värdepapper undantas också från beskattning. Bakgrunden till detta förslag är att det sedan 1984 har funnits en särskild skatt på omsättningen av aktier och liknande värdepapper. En hög lönsamhet för banker och fondkommissionsbolag, en överdriven spekulativ och kortsiktig handel och alltför gynnsamma skatteregler var huvudskälen till att omsättningsskatten infördes även på penningoch obligationsmarknaden. Finansvalparnas glädjeyra stack i ögonen på många människor, och det med all rätt. På senare tid har situationen emellertid förändrats, och den tidigare stora aktiviteten på aktieoch penningmarknaden har avtagit. Särskilt märkbart har detta varit på just penningoch obligationsmarknaden. Att hävda att detta helt skulle bero på omsättningsskatten, som de borgerliga partierna gör, är dock att göra det litet väl enkelt för sig. En mycket viktig faktor är naturligtvis att vi har gjort oss av med det förödande budgetunderskott som vi fick i arv efter de borgerliga åren. Med ett överskott i statens affärer följer naturligtvis ett minskat behov av emissioner. Att penningmarknaden som sådan har uppnått en viss mognad — om man vill skämta kan man säga att valparna har blivit unghundar — har sannolikt också spelat en icke obetydlig roll. Även i andra länder har omsättningen på värdepapper minskat. Detta sammanhänger i sin tur sannolikt med reaktionerna efter det stora börsfallet 1987. De problem som ledde till att omsättningsskatten på penningoch obligationsmarknaden infördes har med andra ord minskat eller försvunnit. Till detta skall nu även läggas att den stora skattereform som vi senare i år skall fatta beslut om i denna kammare kommer att medföra att beskattningen av den finansiella sektorn skärps. Därmed minskar naturligtvis skälen för speciella skatter på värdepappersområdet. Det har tidigare här talats om utvecklingen i Europa, och den utvecklingen går ju, vilket också har sagts, mot en friare kapitalmarknad. Och vi har faktiskt, vilket inte är något som vi behöver hyckla med eller skämmas för, ambitionen att harmonisera våra regler med de regler som kommer att gälla inom EG. Ett steg i denna riktning togs när valutaregleringen förra året avskaffades. Men att vi har denna ambition beror naturligtvis i sin tur på att vi lever i övertygelsen att konkurrensen främjas genom en friare kapitalmarknad. Detta leder till att kostnaderna för kunderna blir lägre och att samhällsekonomiska vinster uppstår. När vi nu har denna ambition kan vi naturligtvis inte heller blunda för att utvecklingen i vår omvärld går i en riktning som innebär en sänkning av transaktionsskatterna. I detta perspektiv kan även förslaget om att fondkommissionärernas omsättning på värdepapper för egen räkning skall undantas från beskattning ses. Dessutom, vilket kanske är ännu viktigare, förbättras likviditeten på börsen samtidigt som servicen till de små aktiespararna förbättras. Regeringen aviserar att den senare i vår skall lägga fram förslag om att halvera omsättningsskatten på aktier fr.o.m. den 1 januari 1991. Detta tillfredsställer naturligtvis inget av de borgerliga partierna. Moderaterna och centerpartisterna är mest uppjagade och vill att denna skatt omedelbart skall avskaffas, medan folkpartiet däremot tycker att denna fråga kan anstå åtminstone till den 1 januari 1991. Till detta vill jag säga att det som står i utskottsbetänkandet om de statsfinansiella konsekvenserna av ett borttagande av denna skatt faktiskt stämmer. Att i en situation då alla ekonomiska bedömare talar om behovet av en stram finanspolitik försvaga statsbudgeten med drygt 5 miljarder kronor verkar sällsynt olämpligt. Dessutom kommer utredningen om beskattning av den finansiella sektorn att lägga fram sina förslag i vår, i maj-juni. Det är både lämpligt och dessutom vanligt att vi tar del av vad sakkunskapen har att komma med innan vi fattar beslut. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries sade, liksom det står i utskottsmajoritetens text, att man inte kan försvaga statsbudgeten med fem miljarder kronor genom att omgående ta bort omsättningsskatten på aktier. Men då gör man samma misstag som jag påtalade i mitt inledningsanförande. Man tar inte hänsyn till de skatteinkomster som staten går miste om genom omsättningsskatten. Staten får in mindre i reavinstskatt och i bolagsskatt. Detta har påtalats av Aktiefrämjandet, där en enig styrelse kräver ett snabbt borttagande av omsättningsskatten. Liksom när det gäller Stockholms fondbörs finns i Aktiefrämjandets styrelse ett par representanter, som står Yvonne Sandberg-Fries parti nära. I betänkandet står att ”ett omedelbart slopande av denna skatt skulle medföra statsfinansiella påfrestningar som inte kan godtas i det nuvarande ekonomiska läget”. Samma sak upprepade Yvonne Sandberg-Fries nyss i talarstolen. Då vill jag fråga: Vad anser Yvonne Sandberg-Fries om ställföreträdande statsministerns påstående — eller rättare sagt erkännande — för två månader sedan att staten genom omsättningsskatten på aktiehandeln i själva verket förlorar ett par hundra miljoner kronor? I så fall vore detta ett argument för ett omedelbart borttagande. Kan Yvonne Sandberg-Fries ställa sig bakom statsrådet Odd Engström i denna fråga?

Herr talman! När det gäller argumenten för att det är dags att ta bort värdepappersskatten, Yvonne Sandberg-Fries, vill jag säga att det är riktigt att vi hade en nymornad stämning på penningmarknaden när värdepappersskat ten infördes. Självfallet var det så, eftersom det var fråga om en ny verksamhet. Men att använda samma resonemang beträffande omsättningsskatten på aktier förefaller märkligt. Därför upprepar jag min fråga till Yvonne Sandberg-Fries: Hur djupt skall omsättningen på den svenska aktiemarknaden sjunka för att ni skall våga ta samma modiga steg och avveckla omsättningsskatten på aktier? Ni aviserar ju bara en halvering. Det är riktigt att vi har fått en mer sansad internationell utveckling. Men vi ser fortfarande reaktioner på de utländska börserna när någonting sker. Senast denna vecka, när den japanska börsen gick upp, gick Frankfurtbörsen, Madridbörsen och Londonbörsen upp, medan den svenska börsen låg stilla i sin Törnrosasömn. Detta är det strukturella problem som ligger i bl.a. omsättningsskatten. När det gäller mervärdeskatten antydde Yvonne Sandberg-Fries att något förslag inte var på gång. Min fråga är motiverad bl.a. av att man i lagrådsremissen hänvisar till att den Malmgrenska utredningen skall vara färdig i majjuni. I direktiven för denna utredning står faktiskt att utredaren bör särskilt pröva motiven för särlösningar på detta område. Utredaren bör göra en översyn av frågan om finansiella tjänster och försäkringstjänster bör inordnas under mervärdeskatten. Utredaren bör också presentera förslag till hur detta tekniskt kan utformas. Jag vill gärna att Yvonne Sandberg-Fries återkommer till detta. Om förskjutningen av omsättningsskattens avveckling sker parallellt med att ett förslag om införande av moms på finansiella tjänster presenteras, vore det bra om detta i så fall kom fram i debatten. Det intressanta med utvecklingen under 1980-talet — Kjell Johansson var inne på detta — är faktiskt att vi i Sverige under 1980-talet har tappat mark jämfört med övriga OECD-länder. Jag kan ge Yvonne Sandberg-Fries rätt i att aktiemarknaden under 1980-talet inte har varit till någon hjälp. Det hänger samman med att institutionella placerare såsom löntagarfonderna har varit med och övervärderat börsen i stället för att skapa stimulans för en förnyelse av näringslivet.
Herr talman! Skattereformen innebär att skälen för omsättningsskatten minskar, sade Yvonne Sandberg-Fries. Jag håller med om detta och skulle även kunna utvidga det genom att säga att skattereformen innebär att skälen bortfaller. Ni socialdemokrater har tidigare följt folkpartiets förslag. Jag hyser därför ändå ett visst hopp om att så blir fallet när dagen D, den 1 januari 1991, infaller. Annars får jag väl sätta mitt hopp till EG-anpassningen och Europaanpassningen, som ju kommer att innebära att vi ändå tvingas dithän. Det finns givetvis vissa förluster att notera på vägen. Det har talats här om statsfinansiella påfrestningar. De är kanske inte statsfinansiella. Om det finns några påfrestningar är de väl snarare stabiliseringspolitiska. Det är klart att det kan uppstå statsfinansiella påfrestningar, men de uppstår på grund av skattens existens genom att den faktiskt håller nere andra skatter.

Herr talman! Jag lägger märke till, Yvonne Sandberg-Fries, att ni socialdemokrater utsätts för en ganska omfattande kritik från borgerligt håll. Jag skulle gärna vilja stödja er, men min replik gäller förvisso Yvonne Sandberg Fries. Litet grand har ni er själva att skylla. Ni borde ha rest motstånd tidigare. Den 14 mars sade ni socialdemokrater i utskottsbetänkandet att skattereglerna för aktier i allmänhet erbjuder avsevärda fördelar jämfört med vad som gäller för vanligt banksparande och att reglerna innebär att arbetsfria inkomster beskattas väsentligt förmånligare än arbetsinkomster. Detta är ett av de stora problem som ingår i de pågående övervägandena i samband med en omfattande skattereform. Som utskottet har framhållit vid sin tidigare behandling av motionsyrkanden på dessa områden är samtliga de frågor som åter tas upp i motioner av den arten att de bör prövas i det sammanhanget. Detta borde ni ha vidhållit denna vår, avvisat propositionen och löst dessa frågor i ett fördelningspolitiskt sammanhang. Genom att ni låter er drivas fram blir det svårt att stödja er — inte bara formellt utan även reellt. Yvonne Sandberg-Fries sade att det inte är något att hyckla med att ni vill harmonisera. Men hur långt, Yvonne Sandberg-Fries och andra s-ledamöter, skall denna harmonisering gå? Belgien har ingen realisationsvinstbeskattning. Det är ett EG-land, och då bör man väl harmonisera? Om något EG land skulle slopa dubbelbeskattningen av aktieutdelningar och vinster på företagssidan, då bör ni väl harmonisera också i det sammanhanget? Finns det någon gräns för detta harmoniseringstänkande hos er? Harmoniserar man alltid så att säga neråt till det minsta möjliga? Grundtanken bakom sättet att gå borgerligheten till mötes är att vi skall få ekonomisk tillväxt genom att beskatta kapitalet lågt. Modern ekonomisk forskning har inte längre den uppfattningen att detta är kungsvägen till ekonomisk tillväxt. Kloka industrialister ser inte utvecklingen i etteller tvåårsperspektiv. Japan skulle aldrig ha haft den industri som man har i dag utan hade fortfarande tillverkat billiga klockor och leksaker, om Japan bara tänkt på sådant som genererar vinster på etteller tvåårsbasis. Den som gör aktieplaceringar för att få högsta möjliga vinst på ett år och lägsta möjliga transaktionskostnad är inte en seriös långsiktig industrialist. En sådan arbetar efter vad som är lönsamt i det långa loppet. Då handlar det om forskning, produktivitet, infrastruktur och utbildning av arbetskraft. Det ger långsiktig ekonomisk tillväxt i ett land. En sådan tillväxt får man inte genom att ha så låga transaktionskostnader som möjligt för kapitalet. Det är med förlov sagt en någon enkel syn på tillvaron. Jag vågar knappt ens kalla den ekonomiskt nyliberal.

Herr talman! Först några ord i frågan om de statsfinansiella konsekvenserna av ett borttagande av omsättningsskatten på aktiemarknaden. Herrarna säger att ett sådant visst låter sig göra. Effekterna blir inte så svåra. Eftersom vinsterna redovisas, kommer andra skatter att tas ut i stället. Låt mig dock informera mina meddebattörer om att fondkommissionärerna, som står för 80 96 av de intäkter som denna skatt genererar, betalar in dessa varje månad. De övriga skattskyldiga på området gör sina inbetalningar halvårsvis. Inkomstskatterna, som i det här fallet skulle ge ett alternativt inkomstflöde om omsättningsskatten togs bort, levereras däremot inte förrän långt senare. Det är därvid i allmänhet fråga om personer med B-skattsedel, och som skatteutskottets ledamöter känner till kommer deras inbetalningar först efter ett par år. Det är mot denna bakgrund man måste se att utskottet icke kan acceptera de statsfinansiella konsekvenserna för budgetåret 1990/91. Vi kommer då, om vi genomför ett borttagande av den här skatten, som moderaterna och centerpartiet förordar, att bli av med skatteintäkter på kort sikt, och det är inte bra i ett läge där vi inte har behov av att ösa ut mera pengar i samhället utan snarare behöver motsatta åtgärder. Dessutom vet vi inte riktigt vilken turbulens som skulle uppstå på aktiemarknaden, om vi gjorde dramatiska förändringar i den riktningen i det ekonomiska läge som vi i dag befinner oss i. Det är ett av de viktiga motiven till att vi räknar med att få ha kvar omsättningsskatten på aktiehandeln under nästa år och till att regeringen aviserar en halvering av skatten den 1 januari nästa år. Så några ord om vpk. Vpk har, jag höll på att säga sedan partiet bildades, haft ett favorituttryck, som också Lars Bäckström använde i sitt tidigare inlägg. Han säger, som vpk alltid har sagt: ”Det är inte tillräckligt.” Det har alltid varit lätt att vara vpk-are, för vpk har av någon anledning alltid haft mera att fördela än alla andra i vårt land. Jag återkommer till vpk i en senare replik.
Herr talman! Jag konstaterar att Yvonne Sandberg-Fries inte tog avstånd från Odd Engströms erkännande att staten förlorar åtminstone ett par hundra miljoner kronor årligen på omsättningsskatten på aktier. Yvonne Sandberg-Fries säger att man förlorar pengar nu, men senare får tillbaka medel i form av andra skatter. Det är definitivt ett kamrerstänkande. Det skall vägas mot de omfattande störningar som inträffar genom en utflyttning av aktiehandeln till fträmmande börser, något som får den svenska börsen att fungera sämre och som gör att vi förlorar stora skatteintäkter från reavinster och i form av bolagsskatter. Vi förlorar varje månad stora belopp, och de ökar ständigt så länge skatten är kvar. Yvonne Sandberg-Fries säger då att det för det närmaste budgetåret är viktigare att vi får in ett antal hundra miljoner kronor genom denna skatt, även om vi förlorar på det totalt. Det är ett beklagligt tänkande, som jag tycker att Yvonne Sandberg-Fries skulle hålla sig för god för att ge uttryck för här.
Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries befarar att det skulle uppstå en turbulens på aktiemarknaden om man slopade omsättningsskatten. Jag tycker att det verkar ganska otroligt i dagens läge. Den svenska aktiemarknaden är ganska dyster för närvarande, och det ser inte ut som om någon större ljus ning skulle komma. Ett slopande av omsättningsskatten skulle kanske i stället bara bli en ljuspunkt. Låt mig vidare bara på nytt kommentera frågan om de statsfinansiella skälen för ett bibehållande av omsättningsskatten. I den mån som det finns några sådana statsfinansiella skäl består de däri att skatten kan ha ett negativt utfall. Däremot ligger det faktiskt en liten poäng i det stabiliseringspolitiska skälet, som jag framhöll i min tidigare replik. Som Yvonne Sandberg Fries framhöll blir det en förskjutning i tiden av skatteinbetalningarna, vilket självfallet har en stabiliseringpolitisk betydelse. Yvonne Sandberg-Fries menade att socialdemokraterna är mera sansade än vi när de inte vill avveckla skatten förrän den 1 januari 1990. Jag tror inte att detta har att göra med deras sans utan sammanhänger med andra faktorer. Vi skulle inte vara främmande för att, om socialdemokraterna gav tillfälle till det, omedelbart avskaffa denna skatt. Vill ni göra det, skall våra fingrar inte darra när vi trycker på voteringsknappen.
Herr talman! Den statsfinansiella sidan är för socialdemokratin tydligen en likviditetsfråga. I diskussioner om skatter, budget och t.o.m. åtstramningar blir det mer och mer en likviditetsfråga på vilken sida av året siffrorna skall placeras. Jag accepterar inte den synen. Här diskuteras vidare en skatteintäkt om 5 miljarder kronor, men hur man än räknar blir inte ens bruttoinkomsten så hög. Omsättningen på den svenska börsen uppgår för närvarande till 110 miljarder, och jag kan inte finna att 2 20 härav blir 5 miljarder. Hur man än räknar blir det inte sådana belopp som Yvonne Sandberg-Fries nämner här. Vad återigen gäller anledningen till att beslutet om omsättningsskatten skjuts upp till årsskiftet hänvisar Yvonne Sandberg-Fries förutom till det statsfinansiella läget också till det ekonomiska läget i stort. Men man måste ändå, Yvonne Sandberg-Fries, i det här sammanhanget också studera vad som händer med den svenska aktiemarknaden. Man får effekter långt ned i riskkapitialförsörjningen, inte minst bland småföretagen. Vi måste också ta hänsyn till reaktionen i vår omvärld. Jag såg i Dagens Industri härom veckan att den kände Sverige-analytikern Brian Knox skrev att man inte längre rekommenderar placeringar i svenska papper. Vi har därför nog anledning att se över den ekonomiska politiken. Kan jag slutligen få ett ja eller ett nej från Yvonne Sandberg-Fries på frågan: Är det så att den socialdemokratiska regeringen förbereder ett förslag i vår eller i höst om införande av moms på finansiella tjänster, och är det därför som man skjuter på omsättningsskattens avveckling?
Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries sade att det alltid har varit lätt att vara vpk-are. Det finns många vpk-are som vill bestrida det, men inte jag. Jag vill vidimera att det för mig är mycket lätt att vara vpk-are, eftersom jag tycker att vi har en rimlig och väl avvägd politik. Yvonne Sandberg-Fries sade vidare att vpk alltid har haft mer att fördela. Det vill jag dock bestrida. Vi har aldrig haft mer att fördela. Däremot har vi velat fördela mer, men det är en annan sak. Yvonne Sandberg-Fries vet, eftersom hon lever i verklighetens värld, liksom nästan alla andra i Sverige, att 80-talet inte har varit något inkomstutjämnande årtionde. Tvärtom har klyftorna ökat, och vi vill därför i vpk omfördela mer. Landet har bevisligen blivit rikare under 80-talet. Den tredje vägen har varit framgångsrik i vissa delar. Men när landet har blivit rikare samtidigt som klyftorna har växt, då är det något grundläggande fel i politiken. Jag skall, som den småbarnsförälder jag är, vara extremt tydlig. Jag läser ibland Kalle Anka. Och jag ser där att Ankeborg må vara den per capita rikaste platsen på jorden, men detta har ju inte knattarna speciellt stor glädje av. Och jag menar att det på samma sätt är rimligt att ”löntagar-knattarna” — om de nu är knattar — också får del av denna den tredje vägens framgångsrika politik. Vpk har alltså mer att fördela därför att vi vill fördela om mera. Det är en väldigt enkel matematik. Samma mängd kan användas på olika håll och fördelas ut, det är inte alls speciellt svårt. Yvonne Sandberg-Fries var litet teknisk, och även jag tänker vara litet teknisk. Yvonne Sandberg-Fries sade att vi skall skapa regler som harmoniserar med reglerna i andra länder. Men vasserra: Gör det då! Ta t.ex. fondkommissionärerna. I andra länder har man en uppdelning mellan förmedlare och handlare så att de är klart åtskilda. Detta har vi inte i Sverige, utan den svenske fondkommissionären är både förmedlare och handlare samtidigt. Han kan då ”fuska litet grand” genom att säga att det var fru Anderssons aktier som gick dåligt, och de som gick bra var hans egna. Han kan så att säga avgöra detta vid dagens slut, och på det sättet göra sig en icke oväsentlig arbitragevinst. Denna beskattning förhindrar inte detta, men den tar in en del av fondkommissionärens övervinst, den som han får eftersom han har en dubbel roll på marknaden. Om ni undantar fondkommissionärernas handel med eget lag från beskattning, får denne aktör en fördel gentemot den vanlige aktören. Jag tycker detta är orimligt, och det strider mot ert eget tänkande om en harmonisering av reglerna. Ni får då lov att se till att börsreglerna förändras så att den svenske börsaktören inte har dessa dubbla roller, utan aktörerna i stället beskattas lika på marknaden. Detta har ni inte tänkt på, och detta är ytterligt beklagligt t.o.m. från era egna utgångspunkter.
Herr talman! Jag är inte särskilt imponerad av de borgerliga partiernas påstående om att en försvagning av statsbudgeten för nästa år med 5 miljarder skulle vara att hänföra till kamrerstänkande. Detta behöver man inte fästa sig speciellt mycket vid. Alla talar ju om att vi måste bedriva en stram finanspolitik. Vilka begrepp ni än tar till kommer ni inte ifrån att denna försvagning inträder om vi följer de förslag ni har lagt fram i skatteutskottet. Någonstans i de borgerliga reservationerna borde det väl i annat fall framgå att det, som en konsekvens av deras förslag, är nödvändigt att på annat sätt förstärka statsbudgeten med motsvarande belopp. Det vore väl en anständig redovisning som man kunde efterlysa. Det är lätt att vara vpk:are, säger Lars Bäckström. Jo, det går alltid att säga att man ville mer, att man ville göra mer och att man ville ta mer. Detta har socialdemokrater, inte minst ute på arbetsplatserna, i alla generationer fått uppleva. Jag vill bara kort erinra om att vi i vårt parti försöker bedriva en rättvis fördelningspolitik. Vi har under de år som gått sedan 1982 genomfört en lång rad åtgärder med detta syfte.

Detta är praktisk socialdemokratisk politik, med vilken vi försöker fördela tillväxten i samhället på ett sätt som kommer dem som verkligen behöver det till del. Vi kan, Lars Bäckström, inte ägna oss åt en politik som innebär att vi genomför eller håller fast vid förslag bara därför att vi anser att de är vackra som kosmetika. Vi bedriver inte politik på den nivån. Om det finns objektiva fakta och skäl för att i detta fall ändra på en skatt, då är vi också beredda att göra det. Vi skall nog, i samband med att vi genomför skatteomläggningen och när vi har fått resultatet av den utredning jag hänvisade till tidigare, föra en diskussion om hur vi i detta land framgent på bästa sätt skall fördela resultatet av människors arbete. Vi kommer att göra detta i praktisk politik och inte bara i ord.

Herr talman! Det kan tyckas underligt att inte miljöpartiet har avvisat den proposition som vi diskuterar i dag. Vår skattepolitik står för en lägre skatt på arbete och en högre skatt på kapital och kapitalvinster. Denna valpskatt skulle då vara ett idealiskt skatteobjekt, och det skulle vi också ha trott på om det inte hade visat sig att det har gått snett. Regeringspropositionen innebär ett erkännande av att det inte fungerade. Finansens stora valpar klarade sig och flyttade — som Knut Wachtmeister med många siffror och stort skarpsinne har bevisat — mycket pengar utomlands. Resultatet blev att vi fick ett sämre skatteunderlag. Man kan alltså inte räkna med att dessa finansvalpar har några moraliska eller lojala tankar i fråga om den svenska ekonomin. De flyttar helt enkelt kapitalet så att det förmerar sig på bästa möjliga sätt. Det är naturligt, och det får man räkna med. Vad räknar vi nu med för framtiden? Hur skall vi kunna få en politik som beskattar kapitalvinster och kapital högre än vanliga människors arbete och slit? Jo, vi hoppas fortfarande på skattereformen, vi hoppas kunna komma tillbaka till dessa frågor senare i vår. Det är därför, herr talman, som vi inte — Prot. 1989/90:95 har fogat några reservationer till betänkandet. Framtiden kanske kan ge oss 28 mars 1990 möjligheten att införa en rimligare beskattning än dagens, vilken, dess värre,

Herr talman! Idérörelser får olika förutsättningar och olika genomslag. De präglar människors liv en period, de väcker starka känslor av glädje eller hat, de formar människors tankevärld och livsförutsättningar. De flesta idérörelsers livstid är starkt begränsad. De håller inte, vare sig som idé eller verklighet, de slås ut och ersätts av andra. Några idérörelser har en annan dignitet och får en annan dimension av sanning och rätt, de präglar inte bara människors vardag utan även deras andliga liv. Den västliga världen, som vi hör till, har hämtat sin idéinspiration främst från två rörelser, den ena i huvudsak andlig, den andra i huvudsak filosofisk, nämligen kristendomen och humanismen. Den kristna kärleksläran med sitt mysterium, sin högst vardagliga mänskliga klokhet och sina levnadsregler är den ena, den humanism som betonar medmänsklighet och det kulturella arvet från Aten och Rom är den andra. Västvärldens andliga liv har främst formats och stärkts av dessa rörelser, de har strukturerat människors livsförutsättningar genom att påverka och utforma skola, utbildning och rättsväsende. Samhällets normbildning har därmed haft en idébakgrund, liksom en moral och en etik. De ism-er som formades i början av detta sekel utvecklades alla i diktatorisk riktning. Fascism, nazism och kommunism är i detta avseende likvärdiga, och alla lika otänkbara som normbildare eller som etik i ett demokratiskt samhälle. Dessa rörelser, liksom arbetarrörelsens demokratiska socialism, bidrog dock till att i frågasätta det gamla — de gamla värderingarna, de gamla livsförutsättningarna, den gamla normbildningen, den gamla synen på kristendom och humanism. Samhället fick nya idéer som upplevdes som viktiga och riktiga och nya förutsättningar. Men en gammal tids normbildning och etik ersattes inte av något nytt. Människor utan normer och etik blir andligt hemlösa och socialt osäkra. Ett normlöst samhälle blir ojämlikt och orättvist. Jag vill upprepa de sista meningarna: Människor utan normer och etik blir andligt hemlösa och socialt osäkra. Ett normlöst samhälle blir ojämlikt och orättvist. Detta, herr talman, är de problem som diskuteras i motion 405 som behandlats av kulturutskottet. 7n Frånvaron av etik och moral ger människor dåliga livsförutsättningar. Vi diskuterar i motionen hur det har kunnat bli så här, vilka negativa effekter det fått för svenskar i allmänhet och svenska ungdomar i synnerhet och vilka åtgärder som bör vidtas. En av våra viktigaste uppgifter som politiker är att ge goda livsförutsättningar. det kan gälla materiella ting som tryggt arbete, god bostad, bra ekonomisk standard och generöst tilltagen fritid. Trots planhushållningsexperimenten, vars tid rimligen nu är över i Sverige, har vi en hög materiell och ekonomisk standard. Till livets förutsättningar hör också, och egentligen främst, livsmål och normer. Trygghet i livssituationen, goda förutsättningar för familjebildning och fostran, ett mål för liv och arbete, en motivation för liv, arbete och samlevnad — med andra ord, en mening med livet. Till livsförutsättningarna hör också kulturklimat och intellektuella förutsättningar. Hit hör också att ha och få perspektiv på sitt eget liv och på sitt samhälle, att känna en kulturell och etnisk tradition och att förstå sitt lands historia och dess kultur. Man kan, herr talman, känna stark oro inför var och en av dessa punkter. Normlösheten har ju nästan lyfts upp till dogm. Vi är normlösa därför att politiska beslut har gjort oss normlösa. Gamla tiders levnadsoch uppfostringsideal som hade sin grund i kristendom och humanism har ersatts av kravlöshet. Gamla tiders föredömen är avsatta och utplånade och inte ersatta av något annat, och gamla tiders kristna levnadsregler ges successivt allt mindre inflytande. Herr talman! Historielösheten är en del av samma problemkomplex. Medvetet har det historiska perspektivet förkortats, och alltför många saknar kunskaper om samhällets kulturella och historiska bakgrund. När historieämnet och kristendomsämnet reduceras till nulliteter är det mycket allvarligt. Vår höga materiella standard och de politiska modeller som valts begränsar den enskildes sociala och kulturella rörelsefrihet. Det blir mindre tid till barnens uppfostran, mindre tid för kontakter med de gamla, mindre engagemang för dem som står utanför samhällsgemenskapen. Det personliga engagemanget synes inte lika viktigt när man med världens högsta skatter kan köpa sig frid. Som alla vet klarar många ungdomar att leva i det nya samhället. De skisserade frågeställningarna gäller inte dem. De har en öppenhet som tidigare saknades, de har ett internationellt perspektiv som tidigare inte var möjligt, och de visar vitalitet gentemot människor och företeelser. Problemet är, herr talman, att alla inte har dessa möjligheter eller denna attityd. Alla har inte hemifrån en inre trygghet. Alltför många far illa i dagens normlösa och kravlösa samhälle. Det är dem den här debatten gäller. Sammanfattningsvis: Vi ger dem inte goda livsförutsättningar. Asocialitet och meningslöst våld, kriminalitet och drogmissbruk är realiteter. Vad gör vi åt det? Normbildning på kristen och humanistisk grund var en självklarhet en gång, liksom föredömen och auktoriteter som gav trygghet. När kulturutskottet utförligt kommenterar vår motion gör man det i en rätt formalistisk anda, och slutsatsen måste bli att man inte delar den oro som kommer till uttryck i vår motion. På en punkt, när det gäller att hjälpa de mest utsatta ungdomarna, buntar man ihop vår motion med ungdomsministerns skrivning. Här finns dock en oerhörd skillnad i synsätt. Vi efterlyser generella insatser för att återföra kristen och humanistisk normbildning till skolans undervisning och lagstiftningen. Ungdomsministern däremot diskuterar konkreta samhällsstyrda ekonomiska åtgärder. Utskottet kritiserar oss motionärer för att vi inte utförligt redovisat ett etiskt/moraliskt åtgärdsprogram och inte föreslagit var och hur undervisningsplaner och lagstiftning skall ändras. Det är en litet underlig kommentar, eftersom vi primärt önskat få en analys och redovisning av hur etiska normer och krav utformats. Jag upprepar detta: Vi vill få en analys och redovisning av hur etiska normer och krav utformats. Det är vad vi yrkar i motionen och det viktiga i reservation 6, vilken jag nu, herr talman, yrkar bifall till. Avslutningsvis några korta kommentarer om den mycket märkliga skrivelse och broschyr — Rakt på sak — som ungdomsministern presenterat. Jag beklagar att hon inte har hunnit komma till kammaren ännu, men jag utgår från att hon kommer att delta i debatten. Det är centralstyrningens och planhushållningens höga visa. Man får ett intryck av att ungdomsministern inte märkt planhushållningens kollaps i t.ex. Östeuropa. Det är samhälle hit och samhälle dit och ekonomiska, skattefinansierade bidrag och det är kollektivistiska lösningar på enskilda ungdomars problem. Man tror sig förflyttad 40 - 50 år tillbaka i tiden. Direkt skrämmande är avsnittet om företagsamhet, vilket i ett demokratiskt västerländskt samhälle borde givit exempel kring entreprenöranda, möjlighet och teknik att starta egna företag eller att öppna butik.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

Herr talman! I januari i år presenterade ungdomsministern en liten guide till regeringens ungdomspolitik med titeln Rakt på sak, vilken Göran Åstrand avslutningsvis talade om. Jag skall fortsätta att tala om den. Där kan man läsa bl.a. dessa rader: ”Den som är ung i Sverige idag har det bättre materiellt sett än i de flesta andra länder.—-—-- Många har svårt att tro på framtiden. Tidningar och teve och radio rapporterar mest om våld, problem och katastrofer och allt kan verka hopplöst. En del ungdomar saknar trygghet och stöd från vuxna.” Litet längre fram står det: ”-—— alla undersökningar visar att de flesta ungdomar tycker att det viktigaste i livet är att få vara frisk, ha arbete, goda vänner och familj”. Just det, familj. Det här var enda gången som jag över huvud taget stötte på ordet familj i denna skrift. Den argumenterar annars på teman som ”alla skall ha rätt till”, ”alla skall ha tillgång till” och ”rätt att ställa krav på” det ena eller andra. Ingenstans talas om ansvar eller — oh, hemska ord — skyldighet, något som också borde anses väsentligt för delaktigheten. Vad socialdemokraterna åstadkommit under 50 års snickrande på det socialistiska samhällsbygget är en segregation mellan olika åldersgrupper, en uppdelning som har blivit så markant att regeringen nu tycker att det är dags att verka för att unga och vuxna skall komma litet närmare varandra. För inte så länge sedan frågade några gymnasister mig varför politiker oftast talar om dem som ett problem. Ja, varför gör vi det när majoriteten av våra ungdomar är mycket ambitiösa, välinformerade och har många och kloka synpunkter på samhället i dag och hur de skulle önska att det såg ut i morgon? Visst finns det de som har det svårt och behöver stöttas mer än andra, och visst vilar ett stort ansvar på politikerna. Men den enda framkomliga vägen går väl ändå inte via statliga utredningar, kampanjer och regeringsskrivelser? Jag tror inte att vanliga, hövliga mänskliga relationer kan ersättas av statliga delegationer. Det är lätt att hålla med de moderata motionärer som efterlyser en renässans för vissa normer och för mänsklig samlevnad, och det är lätt att dela deras oro för utvecklingen. Det är inte minst viktigt eftersom vårt land rymmer fler och fler människor med mycket skiftande ursprung. Det är helt enkelt vår skyldighet att vi, var och en på sin post, upplyser om vad som är tolerabelt och vad som inte är det. Normerna måste givetvis utgå från vår egen kulturkrets om vi vill undvika kulturkrockar. Men lika litet som man kan lagstifta fram solidaritet och medmänsklighet, lika litet tror jag på att staten kan besluta om hur vi skall bete oss mot varandra. Herr talman! Jag tänker uppehålla mig vid den här skriften litet till. Här står att ”målet för regeringens arbete är att alla ungdomar skall få arbete, bostad och en bra utbildning. Men det räcker inte. För att utvecklas och må bra är det viktigt att ungdomar kan känna gemenskap med andra människor och veta att de har en uppgift att fylla. Det är viktigt att ingen hamnar utanför.” Visst, men förstår då inte regeringen att det är väsentligt hur staten ser ut, att den naturligaste gemenskapen, familjen, också har en viss betydelse? Ungdomar och ungdomsproblem uppstår ju inte ur ingenstans. Alla har vi varit små, som Povel Ramel säger. Herr talman! Hur vore det om regeringen övergav sin rigorösa familjepolitik och gav alla föräldrar möjligheten att själva välja hur de vill ta hand om sina barn när dessa är små liksom en reell frihet att välja skola? Det är högt på tiden att föräldrarna återfår det självklara ansvaret för sina barns fostran. Det finns inte längre något försvar för att låta fler generationer växa upp med visserligen samma garantier för den timliga välfärden som förut men med fortsatt ofrihet, likformighet och bristande valmöjligheter som främsta kännemärke. Till sist, herr talman! Ungdomsministern, som tyvärr inte har infunnit sig, konstaterar i denna skrift, att utan kunskaper kan vi inte sortera all den information som sköljer över oss. Det är ett mycket klokt konstaterande eftersom vi, vare sig vi vill det eller inte, dagligen bombarderas inte minst av bil der. Satelliter och kabelnät kan fylla alla dygnets timmar för den som så önskar. Då är det oerhört viktigt att veta något om bildmediers makt för att man inte okritiskt skall svälja allt. Eftersom statsrådet själv säger att ”mitt jobb är att slåss för ungdomars frågor i regeringen”, hade jag, om statsrådet varit här, bett henne om åtminstone litet hjälp med att få en råsop till de regeringskollegor som just är i färd med att skrota en god del av bildämnet i gymnasieskolan.

Fru talman! Alla har vi drömmar. Vi drömmer om framtiden, om ett annat, bättre liv. Dessa funderingar är kanske vanligast när man är ung. I ungdomen skapar man sig visioner om livet. Man frågar sig hur den egna framtiden skall se ut såväl som vår gemensamma framtid. Denna framtidstro är oerhört viktig. Ungdomars tro på framtiden är en förutsättning för en positiv utveckling i hela vårt samhälle. Om ungdomen däremot saknar framtidstro reser detta svåra hinder. Ansvaret faller då tungt på den vuxengeneration som missbrukat den potential för samhällsutveckling som den unga generationen utgör. Alltför ofta ser ungdomar hur deras drömmar möts av stängda dörrar, dörrar som får funktionen att begränsa, ja, t.o.m. kväva tankarna om ett annat, bättre liv. Många unga växer i dag upp i ett klimat där de gång på gång stämplas som problem. Detta återspeglas också i den debatt som förs på kvällstidningarnas löpsedlar. Om man utifrån dem skulle bedöma den uppväxande generationen skulle det se illa ut för landet med i det närmaste en hel generation bestående av snattare, våldsverkare, återfallsförbrytare, arbetsskygga, missbrukande och politiskt ointresserade HIV-spridare. Lyckligtvis är den bilden långt ifrån verkligheten. Men jag tycker att det är tråkigt om även riksdagens debatt om ungdomsfrågor i så hög grad skall präglas av samhällets problem med ungdomar, medan ungdomars problem med samhället fortfarande är en politisk fråga med låg dignitet. Jag tycker att det är märkligt att den borgerliga reservationen — som stöds även av miljöpartiet — om ordningsbot för snatteri, som riksdagen avslog för en dryg timme sedan, nu återfinns även i detta betänkande om ungdomsfrågor. På vilket sätt är problemen med snatterier en ungdomsfråga? Är det inte snarare så att fyra av riksdagens partier här gör sig skyldiga till ett farligt spridande och legitimerande av fördomar? Snatteri förekommer inom alla åldersgrupper, men det är bara när det gäller ungdomar som det är politiskt möjligt att peka ut en viss grupp. Jag anser att det är ett utpekande av ungdomar som snattare när den fråga som för en dryg timme sedan avgjordes i denna kammare nu skall behandlas även i betänkandet om ungdomsfrågor. Tidigare under debatten efterlyste Göran Åstrand ett historiskt perspektiv. Jag kan kanske bidra med en kort historisk bild av de s.k. ungdomsproblemen i vårt land för närmare 250 år sedan. På flera håll fanns då organiserade ungdomsgäng som var beväpnade. Ett gäng, som härjade i socknarna Västermo och Öja, ställdes för första gången inför rätta 1748. Huvudanklagelsen gällde en äppelstöld där också ligans ledare förmodas ha blivit ihjälskjuten. Dessutom anklagades gänget bl.a. för att ha tagit en hövagn som man hade dragit runt med, att ha stulit hästar, att man flyttat och rivit upp broar, att man släppt ut prästens getter, att man stängt av landsvägen med hö och stenar samt att man stängt in människor i deras hus. Vidare anklagades ligan för att ha diktat oanständiga visor. Med detta vill jag säga att en del av det som i dag kallas ungdomsproblem inte är någon helt ny företeelse, även om uttrycken varierar. Om högern utnyttjar massmediedebatten om vissa ungdomars dåliga leverna i syfte att visa på samhällets och moralens upplösning, kan man stöta på andra negativa attityder inom arbetarrörelsen och dess organisationer. Jag hör ofta att ungdomar skulle sakna känsla för solidaritet eller sakna vilja att bete sig solidariskt. Ungdomar, för vilka individualismen är en del av livsstilen, beskylls för att vara egoister. Nej, jag tror att vi skall akta oss noga för att sätta likhetstecken mellan en individualistisk livsstil och ett egoistiskt beteende. Mycket tyder på att attityderna gentemot ”makten”, till partipolitiskt ar bete och till representativa organ har förändrats bland ungdomar. En tendens är att misstron mot det som kallas etablissemanget växer. Ofta är det mer en känsla än en medveten övertygelse. En utbredd uppfattning är att det är några få som sitter i toppen och beslutar sådant som är bra för dem själva. Denna känsla skiljer inte på ekonomiska och politiska makthavare. Tvärtom ser man ofta hur dessa makthavare samarbetar utan hänsyn till majoritetens uppfattning. Att en del ungdomar känner sig ffrämmande inför den solidaritet med samhället som en äldre generation representerar skall inte förväxlas med likgiltighet inför solidariteten. Mitt intryck är att ungdomar i stor omfattning känner djup solidaritet — inte med den samhällsapparat som uppfattas som oförstående både inför ungdomars verklighet och inför de brinnande framtidsproblemen, utan med varandra, med andra och med naturen själv. Denna solidaritet tar sig uttryck i ett imponerande engagemang och i konkret arbete för t.ex. Operation dagsverke, Jourhavande kompis, bevarande av regnskogarna, trädplanteringsprojekt i Afrika, Next Stop Sovjet, miljömedveten konsumtion, en uppsjö av konkreta insatser för att lösa lokala miljöproblem, kaffeplockarbrigader i Nicaragua och mycket annat. När Nelson Mandela nyligen besökte Stockholm fylldes Globen till stor del av ungdomar som, trots att de inte ens var födda när Mandela fängslades i Sydafrika, ändå hunnit arbeta aktivt i många år i Sverige för hans frigivande. Jag är övertygad om att det förändrade och ökande politiska och solidariska engagemang som den yngre generationen i dag kan säga sig representera inte är kopplat till det faktum att ungdomar är unga. De nya attityderna och engagemanget i nya former är knappast något som kommer att ”gå över när ungdomarna blir äldre”. Det är i stället tecken på en ny tid och resultat av samhälleliga förändringar. Den unga generationen är också en ny generation. Det finns all anledning att ta till vara ungdomars vilja till samhällsförändringar och skiftande politiska engagemang. Ett sätt att bidra till att ungdomar ges möjlighet att delta i förändringar och demokratiseringar av samhället är att de ges möjlighet att delta i den debatt som tar sin utgångspunkt i de resultat som den pågående maktforskningen presenterar. Vpk föreslår att statens ungdomsråd skall ges resurser för att se till att resultaten från utredningar som visar på brister i vår demokrati inte fastnar hos myndigheter eller yrkespolitiker, utan att dessa resultat når ut till ungdomar och till dem som arbetar med ungdomar. Om inte politiska partier, myndigheter och andra samhällsorgan i tid förmår förnya och förändra sig kan vi i en framtid stå inför svåra demokratiproblem. Den unga generationen har en nyckelroll i den förnyelsen och förändringen. Jag yrkar bifall till reservation nr 8 i kulturutskottets betänkande. Fru talman! I dag presenterar LO en undersökning om ungdomars välfärd som i morse var refererad i Dagens Nyheter. Det kändes välgörande att få de stora skillnaderna livsvillkor mellan olika grupper av ungdomar tydliggjorda i en tid då ungdomsgruppen alltför ofta ses som en homogen grupp med likartade intressen. Även om det finns vissa saker som är gemensamma för många ungdomar, är skillnaderna inom åldersgruppen ungdomar lika stora som inom andra åldersgrupper. Av referaten att döma förefaller det som att LO-rapporten innehåller klara belägg för att klasskillnaderna och könsskillnaderna är både stora och cementerade i den unga generationen. Arbetsmiljön har blivit sämre för ungdomar och arbetsmiljöproblemen har ökat. De som har de mest enformiga, olämpliga och tunga arbetena är de unga privatanställda arbetarkvinnorna. Det är också de som har minst frihet i sina arbeten. De unga LO-medlemmarna arbetar mer obekväm tid än andra grupper. Obekväm och oregelbunden arbetstid är allra vanligast bland kvinnorna. De unga LO-kvinnorna är även den grupp som har mycket otrygga anställningsförhållanden. Stora grupper av ungdomar — främst kvinnor — har löner som ligger under socialbidragsnormen. Det gör naturligtvis att dessa ungdomar har det allra sämsta utgångsläget i den kö av 200 000 ungdomar i Sverige som saknar egen bostad. LO-rapporten visar även på en positiv utveckling. Det gäller t.ex. antalet fackligt organiserade arbetarungdomar, som har ökat. De unga kvinnorna är organiserade i betydligt högre grad än männen. Det sammanfaller med politisk aktivitet där de unga arbetarkvinnorna är de mest aktiva. Detsamma gäller kulturell aktivitet. Undersökningar om ungdomars verkliga livsvillkor är en betydligt bättre utgångspunkt för en debatt om ungdomsfrågor än de kvällstidningslöpsedlar som har en förmåga att styra den allmänna debatten. Men det mesta som är avgörande för ungdomars livsvillkor behandlas knappast i det betänkande som vi nu diskuterar. Orättvisor mellan flickor och pojkar när det gäller fritidsaktiviteter behandlas dock. Vpk motionerade om detta även förra året. Om man ser på det kommunala stödet till olika fritidsverksamheter så verkar det som om det är viktigare att pojkar har en meningsfull fritid än att flickor har det. De fritidsaktiviteter som är dominerade av flickor är allvarligt missgynnade jämfört med de pojkdominerade aktiviteterna. Vi i vpk har särskilt uppmärksammat det orimliga i att en typisk flickidrott, som ridning, jämförelsevis är så dåligt stödd. Flickor tillbringar eftermiddagar, kvällar, veckoslut och skollov i stallet. Den mesta tiden går åt till att mocka, fodra, rykta, sopa, smörja, linda, städa osv. Ridningen brukar inskränka sig till en dyr lektionstimme i veckan. Ofta fungerar stallet som en fritidsgård för flickor. Kommunalt anställda fritidsledare i stall hör dock till de verkliga rariteterna i den kommunala fritidsledarsamlingen. Ridning är ingen lyxeller överklassport. Ridningen ligger på en andraplats, efter fotbollen, med 800 000 sammankomster. Mer än 100 000 barn och ungdomar, de allra flesta flickor, är intresserade av hästar och ägnar sig åt ridning. Ridningen är en av de mycket få sporter som till allra största delen är fri från konkurrens och tävlingstänkande. Det stora flertalet barn och ungdomar som ägnar sig åt ridning gör det utan att tävla. Intresset för ridning är endast i mycket liten utsträckning kopplat till något tävlingsintresse. Vi menar att kommunerna bör ta ett långt större ansvar för flickornas fritidsverksamhet än som i dag görs. Flickorna skall inte behöva byta till en annan fritidsaktivitet eller idrott för att komma i åtnjutande av samhällets stöd. Frågan om ett ökat samhälleligt stöd och ansvar för ridhusen och ridningen är i första hand en kommunal uppgift. Vi anser dock att staten bör gå in med ett stimulansbidrag för att under en period uppmuntra kommunerna till dessa satsningar. I dag är det, såvitt jag vet, endast en ridskola som drivs helt i kommunal regi. Jag vill därför yrka bifall till vpk-reservationen nr 12, men även till reservation nr 11 av centern och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi i miljöpartiet de gröna har speciellt reagerat på regeringens skrivelse om ungdomsfrågan. Vi finner att ungdomsfrågor bereds stor uppmärksamhet när det gäller att finna förslag till åtgärder som är inriktade på olika ålderskategorier bland ungdomen och åtgärder som är betingade av geografiska förhållanden med speciell inriktning på storstadsungdomar. Båda företeelserna är anlagda med tanke på inriktningen av ungdomspolitiken inför 1990-talet. Storstadsungdomar är mest utsatta. Funnes ekologisk klarsyn skulle vi se det långsiktigt lönsamma i att hejda storstadsväxten och i stället arbeta på att låta hela Sverige leva. Trots en långvarig välfärdspolitik, där den materiella välfärden anses tryggad, kvardröjer och bildas ändå svårlösta ungdomsproblem. Ansträngningarna att trygga arbete, bostad och bra utbildning för ungdomar lyckas inte alltid ge resultat. Den materiella välfärden är inte nog, eller kanske t.o.m. står i vägen för en psykisk, mental, tillfredsställelse bland ungdomar. I stället måste samhället lösa delvis nya uppgifter, heter det i skrivelsen. Stor vikt läggs också vid att ungdomar engagerar sig i demokrati och jämställdhetsfrågor. Det är bra. Det yngre gardet inom miljöpartiets riksdagsgrupp har föreslagit en sänkt rösträttsålder, som stimulansåtgärd till ett ökat engagemang i samhällsfrågor bland ungdomar. Förslaget berörs knappast alls i betänkandet. Samma ungdomliga grupp inom miljöpartiet har inbjudit bostadslösa ungdomar, s.k. husockupanter, till diskussion hemma hos sig i sin bostad för att ta och ge i denna sakfråga. Sådana informella, spontana och konkreta initiativ tycker vi att det är viktigt att politiker tar. Nota bene i det här fallet att parterna är jämnåriga. Huvudtesen för miljöpartiet de gröna är som framkommer av vår reservation nr 3 att utgångspunkten för ungdomspolitiken bör vara att vuxna och ungdomar skall så långt möjligt leva och umgås tillsammans och att en splittring i olika ålderskategorier bör undvikas. I detta sammanhang kan nämnas att vi inte har något speciellt ungdomsförbund. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Inriktning på en sådan hållning kräver emellertid en hel del andra beslut, såsom rätt till 30 timmars arbetsvecka och en tillväxt av den informella sfären i samhället. Med dessa kravs förverkligande får föräldrar, ungdomar och barn rimligtvis mera tid att vara tillsammans och umgås på ett naturligt sätt som ger förebilder för vuxenlivet utan att alltför många etiska och moraliska pekpinnar behöver tillgripas. Ett reformerat system för bidrag till ungdomsverksamhet skall ge ökade möjligheter för nya ungdomsrörelser och organisationer med generationsövergripande verksamhet att få stöd. Organisationerna stimuleras också till att öka sina lokala aktiviteter. Jag tror att man är på rätt väg med den inriktningen. Jag är därför glad att miljöpartiet de gröna har medverkat till att det lokala aktivitetsstödet kunnat höjas från föreslagna 13 kr. per sammankomst till 17 kr., vilket blivit utskottets mening. Utbudet av kultur och fritidsaktiviteter är dock ojämnt fördelat mellan pojkar och flickor, till pojkarnas förmån. Detta gäller framför allt idrotten, men skevheten berör också kulturaktiviteterna. Flickor och pojkar bör ha lika möjligheter. Därför yrkar jag bifall till centerns reservation nr 11 och vpk:s reservation nr 12, där miljöpartiets namn saknas på grund av ett förbiseende. Slutligen vill jag övergå till det internationella ungdomsutbytet. När det gäller Europa är det ganska väl sörjt för detta för svenska ungdomar. Däremot lämnar inte regeringen besked om vilka åtgärder som bör vidtas för att underlätta för ungdomar att resa ut i världen, bl.a. genom s.k. tågluffning. Det är väl lika viktigt att ungdomar får lära känna levnadsförhållandena i länder utanför Europa. Jag yrkar slutligen bifall till vår reservation nr 13.

Fru talman! Varje människas situation påverkas av den miljö och det samhälle hon lever i. Ingen kan ställa sig vid sidan av utvecklingen i tron att den inte berör henne. Alla har samtidigt möjlighet att påverka utvecklingen i sin omedelbara nära omgivning och i ett större sammanhang. Det är framför allt viktigt att vi tar till vara unga människors vilja till engagemang. Detta bör vi självfallet göra för ungdomens egen skull, men i stor utsträckning också för äldre generationers skull. Den bild som unga människor får av samhället och de drömmar unga människor bär inom sig om framtiden påverkar nämligen framtidens samhälle. Våra egna förhoppningar om framtiden knyter i stor utsträckning an till den unga generationen. Vi har därför alla ett gemensamt ansvar för att stödja unga människors vilja till delaktighet och utveckling. Vi måste därför medverka till goda uppväxtvillkor. I detta arbete måste såväl riksdagen som samhället i sin helhet spela en viktig roll. Vi får dock inte glömma bort att ungdomen själv måste spela den viktigaste rollen. Vårt ansvar ligger därför i stor utsträckning i att stimulera och stödja valet att ta till vara och/eller skapa nya möjligheter. Det är ungdomens eget val. I grunden handlar det här om idéer — kalla det gärna ideologier — eller normer för hur olika grupper av människor vill dana vårt samhälle. Jag antar att ungdomsministern senare kommer att redogöra för regeringens syn på dessa frågor. I detta sammanhang vill jag dock göra några kommentarer till de tidigare inläggen i debatten, framför allt i anslutning till Göran Åstrands anförande, och säga något om utskottets uppfattning i förhållande till främst reservation 6. Det handlar alltså om moderaternas syn på etik, moral, regler och valfrihet för unga människor. I motion Kr405, som är ett egenartat aktstycke, avslöjas en märklig syn på unga människor i dagens samhälle. Efter att inledningsvis ha sagt att en av politikens viktigaste uppgifter är att ge människor goda förutsättningar i livet, målar man en nattsvart bild av unga människors förutsättningar. Orsaken är, menar Göran Åstrand och andra, att samhället är normlöst till följd av en medveten politik, någonting som också framkom i Göran Åstrands anförande. Han sade att det gamla samhällets levnadsoch uppfostringsideal har ersatts av normlöshet, gamla auktoriteter är avsatta och ej ersatta av nya föredömen. Historielösheten har brett ut sig, sade Göran Åstrand. En skola präglad av humanismens klassiska bildningsideal har ersatts av något så otäckt som en skola präglad av en socialdemokratisk samhällssyn. Vi har fått materialistiska och sociala mål i stället för intellektuella och kulturella. Resultatet av detta är asocialitet, kontaktlöshet, kriminalitet, drogmissbruk. Bakom detta anar man en enorm socialdemokratisk konspiration. Klassiskt konservativa värdesymboler som tronen, svärdet, altaret och penningpåsen har ersatts med centralstyrning, planhushållning, kriminalitet och normlöshet. Visst kan man, som Göran Åstrand, nostalgiskt tala om den gamla goda tiden. Men varje seriös diskussion måste besvara frågan om det verkligen var bättre förr och för vem det i så fall var bättre. Det är sant att gamla tiders auktoriteter är avsatta. Tack och lov för det! Det är varken brukspatron eller någon annan överhet som avgör t.ex. barnens rätt till utbildning. Detta är viktigt, därför att just utbildningen styr i stor utsträckning en ung människas fortsatta liv. I det gamla samhället fanns en folkskola för arbetarklassens barn, en realskola för medelklassens och ett gymnasium för överklassens barn. Andra hade ingen chans att komma dit. Det är denna klassbundna skola som moderaterna kallar för en skola präglad av humanismens klassiska bildningsideal. En viktig norm i dagens samhälle är fostran till demokrati. Moderaterna talar om historielösheten som breder ut sig men glömmer bort att konservatismen har gått emot demokratins införande och först i efterhand tvingats att acceptera demokratin. Moderaterna beklagar att sociala mål är en norm i samhället. Då blir den viktigaste frågan: Vilken etisk norm är man ute efter att sätta i stället? Vill man kasta ut ungdomen i kapitalismens anarki? Denna saknar ju verkligen normer, eller man kan säga att normen är den starkes, den rikes rätt. Vill man skrota välfärdssamhället, som kännetecknas av just fasta sociala mål, såsom alla människors rätt till utbildning, till trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom? Utgångspunkten för det moderna samhällets normbildning borde finnas i kristendomen, tycks Göran Åstrand mena. Göran Åstrand är ju ordförande för kyrkomötet och därmed, får jag anta, en av svenska kyrkans främsta företrädare. Han vet naturligtvis vad han talar om. Därför vill jag fråga Göran Åstrand: Vilka utredningar har kyrkomötet gjort eller krävt om behovet av bättre normer och vad exakt menar i så fall kyrkomötet när man talar om bättre normer? Sanningen är nog att det knappast går, och det bör för den delen heller inte göra det, att lagstifta om levnadsnormer, vilka ytterst har med den personliga människosynen, livsåskådning eller religiös övertygelse att göra. Det kan också vara så att man, när man talar om normer och moral, menar ett demokratiskt förhållningssätt. Där har moderaterna inte en alltför stolt historia. Skolan skall t.ex. fostra till just demokrati, aktivt skapande och kritisk granskning. Man skall väcka respekt för sanning och rätt och för människolivets okränkbarhet liksom rätten till personlig integritet. Detta, Göran Åstrand, är ingen normlöshet. Tvärtom. Det är ingen dålig etisk norm. Den moralsyn som en sådan målsättning ger uttryck för är det faktiskt värt att slåss för. Om detta säger moderaterna inte ett ord, varken i motionen eller i reservationerna. Inte heller Göran Åstrand sade någonting om det i sitt anförande. I stället predikas det enkla budskapet om ungdomens normlöshet, som leder till fördärvet. Det sägs att det ytterst är den politiska majoritetens fel, dvs. främst socialdemokraternas. Det är faktiskt också en etisk fråga att beskriva verkligheten på ett någorlunda korrekt sätt, Göran Åstrand. Här tycker jag att moderaterna visar dålig etik.

Detta är utgångspunkten för den socialdemokratiska politiken på dessa områden. Jag skall i mitt inledningsanförande inte gå in på de enskilda reservationerna. Jag antar att jag får anledning att återkomma till dem. Jag vill nu nöja mig med att yrka bestämt avslag på en av reservationerna, nämligen reservation 6. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det fanns ett djupt allvar i det jag sade och i det som jag skrev i januari. Jag hoppas att Åke Gustavsson kan uppfatta det i den här debatten också. Det är ett djupt allvar som präglas av oro över vad normlöshet, kravlöshet och historielöshet kan ställa till med i ett samhälle. Om Åke Gustavsson tror att jag inte är representativ för människor som är aktiva i kyrkor och samfund, så tror jag att han skall fråga människor i kyrkor och samfund om den saken. Det råder en utbredd oro över att vårt samhälle är utpräglat materialistiskt och egoistiskt. Det är klart att det blir så med en politik som har lyft fram de materiella frågorna — socialdemokratin har ju alltid poängterat de materiella frågorna — och glömt bort många av de värderingsfrågor som den här motionen behandlar. Vidare är det märkligt att lyssna på Åke Gustavsson i mars 1990 då socialismen dör ute i världen, då löftena visat sig bli förtryck och då man i Östeuropa talar om inte bara att man har en låg materiell standard utan där man säger: I första hand är vi lurade. Det är en moralisk bankrutt för ett ideologiskt system, vilket också visar sig i de demokratiska val som genomförts litet överallt i Östeuropa. Det blir inte någon sorts tredje vägens politik, vilket socialdemokraterna hoppades på att det skulle bli. Det blir självfallet inte socialdemokratin som går fram i Östeuropa. Den moraliska katastrofen för socialismen är ju sådan att människor i stället har valt lösningar som ligger mycket nära sådant som jag talar om i motionen, Åke Gustavsson. Det är märkligt om Åke Gustavsson, som ledande socialdemokrat, inte har uppfattat den signalen. Vilka krafter formar de rörelser som nu tar totalt avstånd från socialismen? Jo, det är bl.a. de andliga krafterna. Kyrkorna har spelat en oerhört stor roll överallt där man nu störtar socialismen och säger att socialismen icke är moraliskt acceptabel för dessa länder. ”Vi skall ha något annat.” I några av dessa länder talar man om att det är korset i stället för skäran som skall styra människors liv. Då finns det alltså en andlig dimension. Då blir Åke Gustavssons resonemang i övrigt alldeles obegripligt. Det innebär att han ställer sig utanför den stora debatt som förs överallt i världen och som har underkänt socialismen som politisk idé. Skall vi så tala om våra egna förhållanden, så finner man inte någonstans i det som jag har sagt eller skrivit någonting om tronen, altaret och penningpåsen, vilket Åke Gustavsson påstod. Det handlar om enskilda människors ansvar, möjligheter, livsförutsättningar. Dessa kan göras goda eller dåliga. Vi menar att de skall göras goda och bättre genom att man lyfter fram etiska och moraliska frågor. Vi känner stolthet över att den debatten kan föras. Den förs överallt i världen i olika rörelser, som alla säger att det materialistiska samhället måste ges en dimension av andlighet — andligheten uttryckt i etik och moral.

Fru talman! Jag vill att Göran Åstrand skall besvara de frågor jag ställde till honom. Jag nöjde mig med att ställa två frågor. När ni beklagar att en norm i samhället är sociala mål, så frågar jag: Vilka mål, vilka normer, vill ni sätta upp i stället? För mig är ett socialt mål solidaritet och samverkan. För mig är ett socialt mål att försöka få någorlunda likartade livsvillkor. Jag frågar mot den bakgrunden: Vad är ni ute efter? Vad menar ni? Vill ni skrota välfärdssamhället? Tala om vad ni menar! Svepande formuleringar är enkla att göra. Jag ställde ytterligare en fråga till Göran Åstrand som han inte besvarade, nämligen: Vilka utredningar har kyrkomötet självt gjort eller krävt när det gäller behovet av bättre normer? Slutligen. Detta är en ungdomsdebatt, men jag kan ändå inte låta bli att anta utmaningen. När Göran Åstrand likställer en sammanfallande öststatskommunism med svensk socialdemokrati har jag vissa etiska synpunkter på det debattgreppet.

Inom parentes kan jag tala om för Göran Åstrand att den östtyska socialdemokratin i mycket stor utsträckning leds av präster. Man skall nog också på den punkten vara litet försiktig med historieskrivningen. Jag beklagar att Göran Åstrand inte vill föra en diskussion om ungdomen och normer utan i stället väljer att diskutera helt andra saker. Men det kanske säger en del om innehållslösheten i de normer och den etik som Göran Åstrand talar om. För det kan väl inte vara så att han skäms för dem.
Fru talman! I detta andra inlägg går Åke Gustavsson en oerhörd massa steg tillbaka, och det är jag tacksam för. Det som återstår är två frågor. Den ena frågan gäller hur ofta kyrkomötet diskuterar etik och moral. På den frågan vill jag svara att kyrkomötet samlas i den här salen två veckor varje år. Etik och moral är de dominerande frågorna vid kyrkomötets förhandlingar. Jag kan hänvisa Åke Gustavsson till 126 års kyrkomötesprotokoll som visar att etiska frågor är det som dominerar under kyrkomötet. Det var svaret på den frågan. Vidare frågade Åke Gustavsson om den person eller det parti som efterlyser ett samhälle där etik och moral har betydelse står i någon sorts konfrontationsställning mot demokratin. Det får han gärna fråga. Jag kan gärna svara. Svaret är: Nej.

Jag vill också säga att det i motionen finns en oro och en vilja att ta ansvar som man aldrig med någon sorts dogmatiskt resonemang av den typ som Åke Gustavsson för kan vifta bort. Detta är viktigt. Jag har sagt det förut i den här kammaren, och jag säger det igen: För mig är det här den viktigaste frågan. Av alla de frågor som Sveriges riksdag har att diskutera menar jag att frågan om hur vi skall återinföra etik och moral i svensk samhällsdebatt är viktigare än allt annat. Därför skrevs den här motionen.

Fru talman! Jag är tacksam för att motionen är skriven. Det skall jag villigt erkänna. Och jag hoppas att den kan tjäna ett pedagogiskt syfte också inom moderata samlingspartiet. Jag skall återgå till att diskutera ungdomen. När Göran Åstrand säger att socialdemokratin har överdrivit och hängett sig åt en materialistisk livsåskådning som leder till normlöshet undrar jag: Vad menar Göran Åstrand? Det är åter bara rundsnack, om jag får vara uppriktig. Om Göran Åstrand menar att det som jag tycker är viktigt i stället är någon sorts materialism i negativ mening, så kan jag inte dela hans uppfattning. Till de viktigaste ungdomsfrågorna hör t.ex. rätten att kunna få ett hyggligt och tryggt arbete där man inte riskerar sin hälsa. Det är en viktig ungdomsfråga. Unga människor är som nytillträdande på arbetsmarknaden mycket svaga. Därför är det viktigt från ungdomssynpunkt att ställa upp bakom de kraven. Kalla gärna det materialism. En annan viktig fråga för unga människor är självfallet rätten till bostäder. Det är inte överdrivet att se detta som en viktig politisk fråga eftersom unga människor behöver bostäder. Kalla gärna det för materialistisk livsåskådning. Ett tredje område som är viktigt för många unga människor gäller självfallet deras möjligheter till utbildning. Göran Åstrand får gärna kalla detta för ett exempel på materialistisk livsåskådning, men det är naturligtvis någonting oerhört centralt för unga människor. Göran Åstrand skriver i motionen att samhället har valt materialistiska och sociala mål och lösningar framför intellektuella eller kulturella. Om man skall försöka se detta som någonting annat än snömos — vilket man kanske skall se det som — så måste det ligga något negativt i att samhället väljer att sätta upp sociala mål. Då frågar jag: Vad är det för fel på den sociala norm som innebär att man ställer upp för solidaritet mellan generationerna, för solidaritet mellan svaga och rika? Detta är ett viktigt socialt mål. Sedan skall jag för tredje gången ställa frågan angående kyrkomötet: Vilka utredningar har kyrkomötet självt gjort eller krävt om behovet av bättre normer? Jag har inte särskilt stora förhoppningar om att få svar på den frågan, men den skall väl ändå in i protokollet.

Fru talman! Jag lyssnade med stort intresse på ungdomsministern. Men ungdomsministern är också kyrkominister. Jag måste då säga att jag blir oerhört förvånad att Margot Wallström, som tillsammans med mig och en person till är en av de tre personer i landet som har det största inflytandet på svenska kyrkan, inte med ett enda ord berörde det som var den stora debatten i detta ärende som gällde etik och moral och behovet av livsåskådning, behov av att bl.a. kristna värden på ett annat sätt än tidigare kunde diskuteras. För mig är det fullständigt obegripligt hur ett ansvarigt statsråd kan gå upp i debatten och helt negligera denna fråga. Även om Margot Wallström just nu hånler i sin stol vidhåller jag att det är fullständigt obegripligt att kyrkoministern inte vill diskutera etik när människor som är djupt oroliga vill göra det. Den broschyr som Margot Wallström i första hand valde att tala om innehåller saker som gör att representanter för tre partier här har gått upp och kritiserat för att den inte ger en korrekt bild av ungdomars situation i dag. Vi valde i vår reservation att följa upp en av dessa frågor. Jag ber nu Margot Wallström att kommentera den. Det gäller hur ungdomar skall kunna få jobb. Kan man tänka sig att diskutera hur arbetsmarknaden ser ut? Man skulle kunna diskutera möjligheterna till entreprenad, till att starta butiker, starta egna företag — allt som många ungdomar går och längtar efter och vill få förutsättningar för. I stället väljer man ett enda litet exempel när det gäller företagsamhet, nämligen att skriva om kooperativ. Snälla Margot Wallström, tala om för oss här i riksdagen varför man väljer detta oerhört begränsade perspektiv när man skall beskriva ungdomars situation! Det som för de flesta ungdomar är viktigast är att få ett tryggt och säkert jobb där man får använda sin kreativa förmåga och plocka fram sina kvaliteter. Varför väljer den socialdemokratiska regeringen att totalt negligera det som för de flesta kanske är det viktigaste och väljer en liten detalj i sammanhanget, nämligen kooperativa lösningar? Först kritiserade Åke Gustavsson och sedan Margot Wallström mig och mitt parti för att ha väckt en motion i fråga om etik och moral. Om jag förstår rätt menade bägge två att vi ger någon sorts nidbild av situationen i Sverige. Då har ni läst dåligt och lyssnat dåligt. Budskapet är ju att vi ansvariga i Sve riges riksdag, vuxna, förhoppningsvis kloka och omdömesgilla personer, skall ta vårt ansvar och se till att normbildning, etik och moral fortfarande betyder någonting i samhället och att ungdomar får riktiga livsförutsättningar. Det är en helt annan vinkel än den som både Margot Wallström och Åke Gustavsson påstod att vi hade.

Fru talman! Det är bra att Margot Wallström har ambitionen att ta död på en del myter om ungdom, för det behövs verkligen. I det avseendet är hon en mycket duktig minister. Det tycker jag är bra. Det var en del saker som ungdomsministern tog upp och som jag känner mig frågande inför. Det gäller diskussionen om ungdomsbostäder. Nog är det bra att det finns uppfinningsrikedom, att man prövar nya och okonventionella lösningar för att hitta en lösning på de stora bostadsproblem som inte bara gäller ungdomar, även om ungdomar är en mycket utsatt grupp. Men det är litet märkligt att just en åldersgrupp skall vara hänvisad till campingplatser, ombyggda skolor och vindar, en grupp som inte är definierad efter vilka bostadsbehov den har utan efter vilken ålder den har. Vi i vpk har föreslagit att bostadsförmedlingen skall hjälpa till att förmedla olika tillfälliga bostäder till människor som är i behov av tillfälliga bostäder. Boende på en campingplats eller en ombyggd skola är förmodligen en tillfälligt boende. Men att ge särskilda sämre bostäder till en särskild grupp efter viss ålder och inte därför att behovet är av särskild art tycker jag är ganska märklig politik, detta samtidigt som man inte har gjort någonting för att begränsa omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter, ökningen av övernattningslägenheter, kontorisering och en otrolig utveckling av annat s.k. kommersiellt byggande särskilt i Stockholmsområdet. Det är litet märkligt att dessa särskilda, roliga, uppfinningsrika, sämre bostäder just går till ungdomar. Jag håller med om att ungdomar är politiskt intresserade och politiskt engagerade. Dess värre finns nu ingen under 25 år i Sveriges riksdag, för jag fyllde 26 för en månad sedan. Så nu är vi 25-åringslösa i Sveriges riksdag. Det är tråkigt. Det är viktigt att vi för en diskussion om hur det partipolitiska livet kan förändra sig så att man kan engagera fler ungdomar. Jag tror att man måste föra en annan diskussion om demokrati i vårt samhälle. Jag skulle vilja fråga Margot Wallström hur hon ser på den unga generationen. Är ungdomar bara unga, och är det därför som de har andra demokratiska krav? Är det också så att ungdomar representerar den nya generationen och att de nya kraven och det nya förhållningsättet kan förväntas bestå när ungdomar blir äldre och inte längre är unga?

Fru talman! Jag tycker att de synpunkter som ungdomsministern anlade i sitt inlägg är intressanta. Det gäller då det faktum att det politiska intresset är stort bland ungdomar. Det är helt klart. Ministern har stött på detta i diskussioner i skolorna. Det handlar om t.ex. miljön. Det är alltså en trend hos ungdomarna att reagera, att vara aktiva. Ungdomsministern finner både ett kunnande och ett engagemang hos ungdomarna. Men hon upplever ett avstånd, en distans, till etablerade politiker, till etablerad politik. Problemet är hur det skall gå att finna en lösning här. Ungdomsministern föreslår bl.a. att vi skall skall stimulera ungdomsting. Vi är några i miljöpartiet som har föreslagit en sänkning av rösträttsåldern. Hur reagerar ungdomsministern på det förslaget? Med grundskolan som bakgrund anses ungdomar kapabla att ta ställning när det gäller viktiga politiska beslut. Inte minst handlar det om sådana beslut som rör ungdomarnas egen situation i såväl skolan som arbetslivet. Är ungdomsministern beredd att stödja en sådan reform? I så fall skulle ännu större grupper få en chans att aktivt delta i politiken. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga om ungdom och arbete. Detta med arbete skildras ju som ett problem. Villkoren skulle vara sämre för ungdomar. Men när dessa väl får sin lön förväntas det av dem att de handlar. Det finns nämligen en konsumtionsideologi i vårt samhälle. En människas värde står i relation till hur mycket hon kan köpa. En sådan ideologi understöds mycket kraftigt i och med reklamen. Denna kommer nu in i medier som har mycket genomslagskraft — framför allt TV, men också radion. Hur upplever ungdomsministern det faktum att vi är på väg in i ett reklamsamhälle genom etermedierna? De som kommer till korta i den här köpkarusellen skapar sig inre bilder genom drogmissbruk — och för den delen också genom TV-tittande.